Herr talman! Under gårdagens debatt nämndes det här flera gånger att det var fara för socialisering av marken med anledning av de nya bestämmelserna i expropriationslagen. Från regeringspartiets sida avvisade man emellertid detta såsom varande felaktiga tolkningar. Man sade att det var närmast att tala om spöken. Kanhända det klarnar litet bättre i dag när vi skall behandla motionen 1050, därför att beträffande den går det väl inte att göra gällande att den inte rör sig om socialisering. Det är tvärtom så att vissa av motionärerna själva gått och talat om att detta är den enda socialiseringsmotionen vid årets riksdag. Följaktligen får den väl betraktas som en sådan. Det skall bli utomordentligt intressant att se om man från regeringspartiet kommer med samma avvärjningsmanöver i dag. Jag tror det blir betydligt svårare att göra det om man stöttar upp den här föreliggande motionen. Denna motion och även utskottsbetänkandet över den är nämligen synnerligen märkliga dokument. Som väl är förekommer sådant som detta ganska sällan i riksdagen. Yrkandet i motionen går ut på en utredning om förstatligande av alla naturtillgångar under markytan i vårt land. Detta är något som är helt främmande för svensk rättsuppfattning och som strider mot hela den lagstiftning som i dag reglerar den enskilde medborgarens rätt i vårt land. Detta ganska långtgående krav motiveras enbart med hänsynen till landskapsbildens bevarande. Längre ut på förenklingens gräns när det gäller motivering kontra yrkande kan man knappast komma. Den enda förlåtliga förklaringen till denna bristande samstämmighet får väl sägas vara ovanan hos ledamöter av regeringspartiet att skriva motioner.

Det är också märkligt så till vida att inte ens kommunisterna själva har vågat träda fram med ett så öppet krav på socialisering av naturtillgångarna i landet som man här har gjort från regeringspartiets sida. Herr Hermansson i Stockholm och hans partivänner har all anledning att vara belåtna. De kan sitta stilla på första parkett och bevittna hur ledamöter av regeringspartiet försöker realisera de kommunistiska ideologierna. Det är verkligen bekvämt att på detta sätt kunna föra en politik utan att behöva anstränga sig. Det är värt en fjäder i hatten åt herr Hermansson och kanhända ett hedersomnämnande i tidningen Pravda. Motionen vimlar av mycket märkliga påståenden. Det sägs t.ex. att en jordägare har principiell rätt att disponera över sitt markområde såväl uppåt i luftlagren som i obegränsad omfattning nedåt under markytan. Detta är väl ändå klara överdrifter. Jag har t.ex. aldrig hört att någon jordägare kommit på en så befängd idé att han skulle förbjuda lufttrafik över sitt område. Ett samhälle som skulle komma på den idén att man därför att man äger marken också äger luftområdet ovanför, skulle då kunna förbjuda all trafik över samhället. Sådana överdrifter tycker jag att man kunde ha undvikit. Men i den andra riktningen — nedåt under markytan — är frågan litet intressantare. Det skulle vara mycket värdefullt att få reda på hur långt anspråken går i det avseendet och var någonstans de börjar. Är det 1 cm, 2 cm, 10 cm eller 1 m över och under jord eller var börjar anspråken? Detta har ju intresse för egnahemmarna. Får de gräva sin tomt, får de bara kratta den eller vad får de göra för att inte komma ned på de statliga tillgångarna?

Det framhålles också med all önskvärd tydlighet i remissyttrandet från naturvårdsverket, där man säger att myndigheterna i dag har full möjlighet att stoppa allt utnyttjande av naturresurserna under markytan, om man vill göra detta med hänsyn till naturvårdsintressena. Man kan också med dagens bestämmelser tvinga en jordägare att återställa en grustäkt eller stentäkt eller annat ingrepp för att därmed värna landskapsbilden. Det skulle vara synnerligen intressant att få reda på om motionärerna kan ange någon situation, där myndigheterna med nuvarande bestämmelser inte kan hindra förstöring av landskapsbilden genom täktverksamhet eller annat utnyttjande av naturtillgångarna. Ingen medborgare i vårt land kan nämligen med hänvisning till sin äganderätt förstöra naturbilden utan att bryta mot gällande skyddslagar och därmed också ådra sig straffpåföljd och återställningsskyldighet. Vad finns det då för anledning att för detta ändamål begära socialisering av äganderätten? Kan vi få något enda exempel, där en socialisering av marktillgångarna under ytan är nödvändig därför att samhället inte på annat sätt har möjlighet att skydda landskapsbilden? Det skulle vara väldigt intressant att få något sådant exempel. Det är det minsta man kan begära, tycker jag, av motivering för ett utskottsförslag och krav på riksdagsbeslut. Denna motion har varit remitterad till åtta remissinstanser. Ingen enda av dem har tillstyrkt utredning om socialisering av naturtillgångarna. I stället har de bestämt varnat för sådana ingrepp i svenskt rättssystem. Två stycken omfattande utredningar, som berör gruvrätten och koncessionslagstiftningen, har avlämnat sina betänkanden till Kungl. Maj:t. Utredningarna slutfördes 1969 och 1970. Förslagen ligger nu i kanslihuset och torde bli föremål för proposition till nästa års riksdag. Dessa bägge utredningar syftar till att stärka statens inflytande vid exploatering av naturtillgångar under markytan. De är utförda av mycket framstående juridisk expertis och andra sakkunniga personer, med förra statsrådet af Geijerstam som ordförande. Därutöver pågår för närvarande en annan utredning om täktverksamheten, och vidare har vi att förvänta förslag till fysisk riksplanering som också torde ingripa i rätten att förfoga över naturresurserna såväl över som under mark. Slutligen har vi den pågående naturvårdsutredningen.

Det är de tre kända argumenten, som regeringspartiet brukar åberopa för att avslå motioner från oppositionspartierna. Alla dessa skäl för avslag föreligger i det här ärendet, och därför skulle det vara logiskt att här komma till samma slutsats, nämligen att riksdagen icke bör bifalla den förevarande motionen. Här förligger alltså alla skäl som fordras för avslag, i varje fall under en viss förutsättning — meningen att motionen skulle vara avlämnad från oppositionspartierna. Då hade den aldrig kommit så långt som den kommit nu. Men när det gäller en motion från regeringspartiet faller alla annars gångbara motiv. Då skall motionen föras fram, oavsett om det finns något vanligt underlag eller inte. Jag måste säga att jag tycker att det borde kännas genant — att i de flesta fallen handla på ett sätt med gängse motiveringar men i ett annat fall spola alla dessa argumenteringar därför att ärendet kommer från en annan adress. Det stöter i varje fall min relativt mångåriga uppfattning om praxis vid riksdagsbehandlingen av olika frågor. Men det betyder kanske mindre. De bestämmelser vi har i vårt land för att reglera statens inflytande över naturtillgångarna finner vi i gruvlagen, koncessionslagen, vattenlagen, expropriationslagen etc. Dessa lagbestämmelser liknar i stort sett vad som tillämpas i andra demokratiska stater i vår omvärld. I de kommunistiskt styrda länderna däremot, i varje fall i vissa av dem, har man utan vidare berövat ägarna dessa tillgångar, och för att vara på den säkra sidan slog man i vissa fall ihjäl ägaren eller också satte man honom i koncentrationsläger. Vilka metoder man tänkt använda här står inte utsatt i motionen. Jag hoppas att de inte blir lika hårdhänta som dessa. Men låt mig ändå fråga: Menar nu verkligen motionärerna och utskottsmajoriteten, att vi skall mäla ut oss från de övriga demokratiska ländernas tillämpning av äganderätten och ställa in oss bland de totalitära och socialistiska staterna i detta avseende? Sedan flera hundra år tillbaka har frågan om statens och de enskilda markägarnas inflytande över naturtillgångarna under jord varit under debatt i vårt land. Under 1500-, 1600-, 1700-, 1800 och 1900-talen har dessa frågor varit under debatt, och man har ändrat villkoren fram och tillbaka. Ibland har statens inflytande ökats, ibland har den privata sektorns inflytande ökats. Men en sak har varit gemensam under alla dessa århundraden, och det har varit att man alltid funnit att det var bäst om samhället inte eliminerar det privata intresset i sammanhanget. Som skäl för det har man anfört att om man minskar eller tar bort privatintresset, finns det risk för att tillgångarna kan komma att minska genom att ingen längre intresserar sig för att upptäcka och undersöka nya fyndigheter. Under hela denna långa tid har det argumentet varit genomgående. Det framgår av historien. Och det har man byggt inte minst på att de förberedande undersökningarna när det gäller att kontrollera en sådan underjordisk tillgång är ganska dyra. Man har hela tiden ansett att markägaren själv bör stå för dessa kostnader, om han har något intresse för saken. Först när detta är klart och inmutning lämnats till någon som vill inmuta företaget, har staten trätt in som delägare. Enligt det föreliggande utredningsförslaget skall staten i fortsättningen automatiskt inträda som hälftendelägare i sådan verksamhet. Driften däremot kan genom inmutning överlämnas åt andra. Vill motionärerna verkligen slopa detta månghundraåriga system för svensk gruvdrift? Det är inte bara att säga att gruvorna och tillgångarna från och med ett visst datum övergår i statens ägo. Även inmutningsrätten kan beröras och därmed hela gruvindustrin. Vad kan det komma att betyda för Norrland och sysselsättningen där uppe om man gör ett sådant ingrepp i det gamla system som gällt så länge? Utom detta inmutningssystem har vi, som jag nämnde, även en koncessionslagstiftning. Den gäller i första hand sådana tillgångar som stenkol, olja, gas, uran etc. Ingen i detta land får utnyttja sådana tillgångar under mark utan tillstånd av Kungl. Maj:t.

Och ovanpå detta kommer därtill naturvårdslagens bestämmelser. Men bestämmelserna i koncessionslagen och naturvårdslagen angriper inte och inkräktar inte på egnahemmarnas och sommarstugeägarnas suveränitet över sina tomter och grundvattnet under tomterna. Herr talman! Jag har tagit denna motion på allvar. Det är möjligt att det är fel — man skulle helst vilja betrakta den med litet mindre respekt. Men det har inträffat tidigare under min riksdagstid att till synes blygsamma motioner har givit anledning till mycket ingripande ändringar i vårt samhällsskick. Och så en annan fundering.

Ja, som jag sade i början av mitt anförande, om denna motion bifalles har spöket tagit fast gestalt, och det går inte att förneka dess tillvaro längre. Till sist ett annat konstaterande. I ett intervjuuttalande för Sveriges Radio och TT för ett par veckor sedan sade regeringspartiets gruppledare, herr Ingvar Svanberg, att socialisering är omodernt och ointressant. Hur skall vi nu ha det? Skall vi tro på herr Svanberg, gruppledaren i kammaren för regeringspartiet, eller på fru Thorsson? Bägge kan inte ha rätt. Herr Svanberg säger att socialisering är ointressant och omodern; fru Thorsson tycker att den är i hög grad intressant och så modern att den får genomföras.

Hur skall man göra? Det skall bli mycket intressant att uppleva den stunden. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till den reservation som har fogats vid utskottets betänkande.

Herr talman! Säga vad man vill om motionen 1050; den är i vart fall djuplodande, den försöker tränga ner mot de stora djupen. Strängt taget talar den om två problem: dels vården och skyddet av landskapsbilden, dels — och det är väl motionens egentliga ärende — frågan om äganderätten till naturresurserna under markytan. I det avseendet säger man att samhällets äganderätt i princip bör fastslås. Motionärerna föreslår att naturvårdskommittén skall utreda de här problemen. När det gäller första ledet finns det väl ingenting att anmärka mot att naturvårdskommittén skall ta hand om saken, om man nu skall ha en utredning. Landskapsbilden lär väl vara föremål för så mycken uppmärksamhet att man verkligen undrar om det kan behövas ytterligare utredning på det området. Men när det gäller äganderätten — och det är denna det främst handlar om i den här motionen — kommer man in på så omfattande politiska, principiella och praktiska problem att naturvårdskommittén näppeligen kan vara utsedd med tanke på att den också skall syssla med sådana frågor. Med andra ord tycker jag nog att motionärerna vill skicka den här frågan till fel adressat. Nu har samtliga hörda remissinstanser avstyrkt en utredning och förklarar att den är omotiverad. I likhet med utskottets ordförande, som här grundligt har gått igenom ämnet, menar jag att det skulle vara olämpligt att belasta vårt utredningsmaskineri med detta orimliga eller, för att i någon mån apostrofera herr Svanberg, ointressanta uppslag. Det lär vara önskemål från talmanskonferensen om att vi skall fatta oss kort för att kunna klara tidsprogrammet, och därför skall jag göra ett litet försök till rationalisering. Jag ber kammarens ledamöter att läsa reservationen till utskottsbetänkandet. Den redogör sakligt och klart för hur remissinstanserna och vi reservanter ser på frågan. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man må säga att det ärende som kammaren nu har att behandla är ganska unikt.

Det här visar att det inte finns några sakliga skäl för ett bifall till motionen, utan de skäl som finns måste betecknas som rent politiska. Det bör väl i och för sig inte vara något klandervärt; vi sitter i detta hus som politiker, och då har vi givetvis vår frihet att verka för våra politiska mål. Men jag vill poängtera, herr talman, att jag har den uppfattningen att detta är en fråga som har en viss likhet med ett isberg. Den har en ganska oförarglig form när man talar om naturresurserna. Oavsett vår politiska inställning har vi givetvis alla ett gemensamt intresse av att bevara dem i så stor utsträckning som möjligt. Men vad som finns under ytan har sådana proportioner och får sådana konsekvenser att jag nästan vågar förmoda att motionärerna inte riktigt har tänkt sig in i alla konsekvenser. Man vill föra över den här frågan till naturvårdskommittén. Här har tidigare sagts från talarstolen att man finner detta ganska onaturligt. Jag vill göra ytterligare ett påpekande. I går fattade riksdagen efter osedvanligt lång debatt ett beslut som innebar att man tog ifrån den sittande naturvårdskommittén väsentliga delar av dess arbetsuppgifter. I dag kommer man, om kammaren bifaller motionen, att kompensera detta. Man gör alltså en sysselsättningspolitisk insats och ger hux flux naturvårdskommittén helt andra arbetsuppgifter. Detta visar att det inte kan finnas någon genomtänkt planering. Utskottets ordförande har tidigare påpekat att det knappast torde finnas något område av enskild äganderätt som är så kringgärdat av bestämmelser som just äganderätten till naturresurser. Att vi behöver en lagstiftning i detta fall och att det finns ett samhällsintresse som måste bevakas är även jag beredd att verifiera. Men vad som är väsentligt är att det sker under tillfredsställande rättstrygghet och att ingen enskilds intressen kommer till korta gentemot samhället på ett utmanande sätt. Jag sade inledningsvis att det måste finnas en politisk motivering till förslaget. I och för sig kan man säga att detta kan hälsas med tillfredsställelse därför att det är väsentligt att man får de politiska stridslinjerna så klart dokumenterade som möjligt. Dock måste jag säga att hela den här uppläggningen från fru Thorssons och hennes medmotionärers sida påminner litet om sagan om Rödluvan. Rödluvan frågade ju vargen, när han låg i mormors säng, varför han hade så långa och vassa tänder. Även jag skulle vilja ställa den frågan till motionärerna och till de socialdemokrater som tänker stödja dem: Varför har ni här så långa och vassa tänder? Vad är det ni vill åstadkomma? Det är tydligen en fullständig socialisering av det som finns under markytan. Man skriver ju att markägare rimligtvis bara bör förfoga över den del av jordlagret som han behöver för sin odling. Detta kan man teoretiskt spekulera om hur mycket som helst. I Småland, där vi har rätt lågt pH-värde på vår åkerjord, odlar vi klövervallar, och där går rötterna inte så långt ned. Längre söderut i Sverige där det är höga pH-värden och där man har lusernvallar, får man ett rotsystem som går ned flera meter i marken. Skall man ha olika nivåer på grund av olika naturförhållanden och olika pH-värden? Eller skall man kunna tänka sig att en jordbrukare, som har odlat sådana grödor med långa rotsystem, må få gå ned i de statliga jordlagren och hämta näring till sitt företag? Jag skulle kunna anföra många exempel. Hur skall man göra, fru Thorsson, om man tar den här motionen? Jag tycker att det rimliga är att jordägare disponerar marken till plogdjup. Hur skall man då göra när dräneringssystemet rasar ihop och det statliga grundvattnet börjar komma upp i slutfårorna? Kan vi då ringa till den statliga myndigheten och säga att nu är det samhällets uppgift att leda bort detta vatten? Det är klart att man kan säga att detta är att driva med en motion, framförd av seriösa socialdemokrater. Men jag tycker att dessa exempel i alla fall något visar hur pass illa genomtänkt det här är. Det finns en mycket allvarlig sida, herr talman, av detta att staten från den som i dag står registrerad som ägare exempelvis till en jordbruksfastighet skulle överta vad som ligger på djupet. Jag förutsätter att man har vissa rättsliga regler, så att fastighetsägarna får ersättning, men det tycker jag i och för sig inte är så betydelsefullt, utan det är de framtida konsekvenserna som betyder någonting. Det föreslagna förfarandet skulle innebära att man ersätter den månghundraåriga äganderätt till jord, som vi har i det här landet, med ett servitutsavtal. Jag vill påpeka att den fria äganderätten till jord har varit garantin för den demokrati i ena eller andra tappningen som funnits här i landet under århundraden. I stället skulle alltså staten genom ett servitut lämna en nyttjanderätt till den nuvarande ägaren. Då är vi faktiskt, herr talman, om inte direkt formellt så reellt framme i det rättsliga förhållande som man har i delar av Sovjetunionen — jag syftar på kolchoserna. Jordbruksutskottet upplystes ju, när utskottet i somras besökte Sovjetunionen, om att kolchoserna har ett avtal om nyttjanderätt till marken gentemot ägaren-staten på evig tid. Jag måste säga att om man genomför detta, så är det den mest genomgripande, den mest gigantiska socialiseringsaktion som har företagits i ett västerländskt land.

Då förekom det också att staten sålde skatterätten till frälsemän och att de svenska bönderna i princip enbart fick kvar en dispositionsrätt över egendomen — de stod inte längre som ägare. Det heter visserligen att historien aldrig upprepar sig, men det verkar ändock som om det funnes en viss periodicitet i det hela och att de svenska fria jordägande bönderna i dag står inför ett hot, där man för att finna en parallell får gå drygt 300 år tillbaka i tiden. Detta tycker jag visar att det här är en motion och ett ärende som man inte får negligera. Det finns all anledning för oss som har en motsatt principiell politisk uppfattning mot fru Thorsson och hennes partivänner att klart deklarera att vi är absoluta motståndare till en sådan här politik.

Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som finns fogad till betänkandet.

Herr talman! Debatten i dag kring jordbruksutskottets betänkande nr 61, till vilket är fogad en gemensam borgerlig reservation, har redan visat att den fråga som där behandlas har nära samhörighet med gårdagens stora ärende, markpolitiken. Och då blir den borgerliga reservationens utformning, liksom tonläget i de inlägg från borgerligt håll som föregått mitt anförande, mer förståeliga. Men, herr talman, jag skulle ändå vilja vädja till mina borgerliga kolleger i jordbruksutskottet och eventuella övriga borgerliga talare att sänka rösten, att använda litet mindre hysteriska tonfall och att över huvud taget avdramatisera sitt agerande i frågan.

Skall vi göra det som hittills, och som reservanterna anser, genom reglering och kontroll lagstiftningsvägen, eller bör man också som utskottets majoritet hävdar, förutsättningslöst överväga en annan väg, nämligen principen att sådana tillgångar bör vara samhällets? Tillåt mig, herr talman, att hävda att detta är en principiellt och praktiskt viktig fråga, där inga historiskt ohållbara dogmer sådana som de om en evig, oföränderlig och oförytterlig äganderätt borde få skymma blicken för de väsentliga värden som står på spel.

Utskottets majoritet har som sagt funnit skäl att tillstyrka en förutsättningslös utredning av den fråga som motionen ställt.

De problemen har, som jag ser det, tre olika aspekter, och jag ämnar granska var och en av dessa utifrån synpunkten: kan en reglering lagstiftningsvägen, som reservanterna hävdar, lösa problemet, eller krävs det mer långtgående åtgärder, som motionärerna hävdar och varom utskottsmajoriteten tillstyrker en förutsättningslös utredning? Den första aspekten är naturvårdsintresset av att bibehålla en oförstörd landskapsbild, så långt detta är förenligt med rimlig och nödvändig exploatering av naturens tillgångar. Den andra är frågan om hur denna exploatering bör tillgå, på vilken sikt och med vems intressen i blickpunkten. Den tredje gäller den plötsliga stegring av markvärdet som följer med påträffandet och exploateringen av tillgångar under ytan av mark med enskild ägare — vem bör den tillkomma? De borgerliga reservanterna uttrycker i emfatiska ordalag sin tilltro till lagstiftningsvägen som medel att åstadkomma ett effektivt skydd för landskapsbilden och naturvården över huvud taget i samband med olika slag av täkter. Problemet regleras för närvarande genom 18 § naturvårdslagen av år 1964. Där föreskrivs tillståndstvång för all sådan täkt av sten, grus, sand och lera som inte tillgodoser markinnehavarens husbehov. Den prövande instansen, länssstyrelsen, kan, för att ge tillstånd, kräva en täktplan och meddela sådana föreskrifter att ingreppen i landskapsbilden begränsas eller motverkas. Frågan behandlas också i miljöskyddslagen av år 1969, eller rättare sagt i den anslutande miljöskyddskungörelsen, där man i 8 § har skrivit in att täkter, krossverk, makadamverk m.m. inte får anläggas utan att anmälan gjorts i god tid hos länsstyrelsen. Också här har länsstyrelserna möjlighet att meddela råd och anvisningar, eller föreläggande om åtgärd, eller förbud, om olägenheterna av verksamheten anses för stora. Man måste tydligen dels begära tillstånd enligt naturvårdslagen, dels göra anmälan enligt miljöskyddslagen, i båda fallen hos länsstyrelsen. Uttolkaren av lagtexterna anser emellertid att detta ”torde” kunna göras i en och samma handling.

Jag kan alltså instämma i uttalandet i reservationen, nämligen om man enbart ser på föreskrifter och formuleringar i lagar och kungörelser. Problemet verkar onekligen vara kringgärdat av bestämmelser. Men det finns skäl att undersöka hur förhållandena ter sig i verkligheten, att fråga hur lagar och bestämmelser faktiskt fungerar. Först vill jag emellertid säga — på den punkten tror jag faktiskt att vi alla är eniga — att den bristande samordningen mellan naturvårdslagen och vattenlagen är någonting som får besvärliga praktiska konsekvenser för skyddet av grundvattnet. Så t.ex. innehåller vattenlagens 2 kap. 47 § bestämmelser om tillgodogörande av grundvatten. Att tillgodogöra sig mer än en viss mängd grundvatten — 300 m? per dygn — kräver tillstånd av vattendomstol. Men när t.ex. ett stenbrott når ned till grundvatten och man börjar pumpa bort vatten för att fortsätta brytningen, kan detta få allvarliga verkningar för grundvattenförsörjningen, både i allmänhet och för enskilda kringboende. Men utgör det ett tillgodogörande? Och blir stenbrottet en grundvattentäkt — det är därom vattenlagen handlar — när det når ned till grundvattennivån? Här har lagstiftningen brister, som emellertid är uppmärksammade; naturvårdskommittén har enligt sina direktiv att bland mycket annat pröva denna fråga. Men låt mig diskutera de allmänna förutsättningarna att i verkligheten, med hjälp av naturvårdslagen och andra bestämmelser, reglera och kontrollera utnyttjandet av naturtillgångar under markytan. Jag behöver inte gå så långt som en av Stockholms dagstidningar, som i ett reportage i söndags sade följande: ”Rätten till landskapet är vi alla garanterade genom allemansrätten. Det har lagstiftarna sett till. Men rätten att förändra eller förstöra landskapsbilden är förbehållen den lilla minoritet som har makt eller pengar eller bådadera.” Nej, jag vill inte gå fullt så långt, men jag vill bestämt hävda att möjligheterna att i levande livet, i praktisk handling omsätta lagstiftarnas ambitioner i fråga om reglering och kontroll av täktverksamheten är betänkligt begränsade. Man behöver inte vara allmänt utvecklingsfientlig för att reagera mot de vidöppna såren i våra berg, åsar och kullar runt om i landet. Vi behöver sten och grus och sand för mångahanda ändamål. Men utnyttjandet av de resurserna måste ske med effektiv kontroll mot missbruk och onödig förstörelse av naturvärden. På denna punkt har jag starka tvivel på lagstiftningsvägen, helt enkelt därför att det verkar så svårt att komplettera den metoden med de nödvändiga resurserna. Lagen blir alltför lätt en papperstiger, i den egentliga bemärkelsen av det ordets första del. Det säger väl något att av de ca 10 000 inkomna ansökningarna om täkttillstånd sedan 1965 har — säger och skriver — 85, dvs. mindre än 1 procent, avslagits. Varför? Därför att de 99 procenten var nödvändiga och motiverade? Nej, lagen säger ingenting om att det material som man vill exploatera genom täkt skall bevisligen vara avsättningsbart. Detta prövas inte — det behöver inte bevisas. Det enda påtagliga är att med äganderätten till marken följer rätt att utnyttja vad som göms under dess yta, i princip — när ingenting annat föreskrivs — till obegränsat djup. Vägras man detta, t.ex. av naturvårdsskäl, har man rätt till ersättning, rätt att hållas skadeslös för uteblivna förtjänster. Till den allmänna svårigheten för länsstyrelsen att finna skäl för att vägra tillstånd till täkter kommer också brist på ekonomiska resurser att lösa in området. Naturvårdsverket har innevarande budgetår totalt 9 miljoner kronor för samtliga ersättningar till markägare på grund av beslut enligt naturvårdslagen inklusive inrättande av naturreservat. Det säger sig självt att länsstyrelsernas rörelsefrihet att vägra täkttillstånd därmed är mycket starkt begränsade. Men också personellt är länsstyrelserna i en svår situation när det gäller handläggning, uppföljning och kontroll av sådana ärenden, helt enkelt därför att dessa är för många. I ett län i södra Sverige finns för närvarande 600 täkter med tillstånd. På den länsstyrelsen hade intill helt nyligen naturvårdsintendenten ensam att handlägga ärenden enligt naturvårdslagen men har nu fått förstärkning med en landskapsarkitekt. Men man säger sig inte ha möjlighet att påverka eller styra täktverksamheten i länet. Gamla täkter, påbörjade före naturvårdslagens ikraftträdande 1965, saknar man resurser att sanera, nya ärenden saknar man resurser att pröva enligt lagens andemening. Det står inte fullt så väl till på den här punkten, herr Hansson i Skegrie, som Ni i ert inlägg ville göra gällande. Man kan nog instämma i den åberopade Stockholmstidningens milt formulerade slutsats: De medel som står till förfogande för att tillämpa naturvårdslagens bestämmelser i fråga om täktverksamhet är inte speciellt starka. Och, herr talman, det ligger i sakens natur att det inte gärna kan vara annorlunda. Länsstyrelserna skulle behöva mångdubbelt större personella resurser, naturvårdsverket mångdubbelt större ekonomiska resurser för att fullt ut kunna omsätta lagstiftarnas ambitioner på hög nivå. Min slutsats blir därför: det skydd som de landskapsvårdande och naturvårdande intressena behöver är icke, som reservanterna hävdar, tillräckligt tillgodosett i naturvårdslagen. Reservanterna har fel när de säger att motionens yrkande är obehövligt för vården av landskapsbilden. Det krävs andra lösningar än reglering lagstiftningsvägen. Herr talman! Låt mig säga några ord om den andra aspekten, frågan om hur en rimlig exploatering av dessa naturtillgångar skall tryggas på ett sätt som kan skydda och säkra en långsiktig nationell försörjning med de material det här är fråga om. Vi har, rent principiellt, all anledning att ägna ökad uppmärksamhet åt den utsträckning och den hastighet med vilken vi tär på våra resurser. Vi äter av vårt kapital i flera avseenden. Och jag vill inte påstå att samhället, stat och kommun som konsument alltid uppträder som ett gott föredöme. Men jag vill hävda att vi ganska snart måste slå in på ett nytt tänkande och ett nytt handlande därvidlag. Våra nationella tillgångar är inte eviga och, när det gäller bl.a. de material det här är fråga om, inte förnyelsebara. Den exploatering, gränsande till brandskattning, av t.ex. våra grusåsar som företas på sina håll oroar med skäl dem som har inventerat deras resurser och som därför vet någonting om hur länge de kan räcka. Vi måste bygga hus och vägar också i kommande generationer. Det är därför nödvändigt att i samhällets regi planera för ett förnuftigt och aktsamt, långsiktigt utnyttjande av den svenska jordens och åsarnas tillgångar i former, som i varje fall eliminerar kortsiktiga privatekonomiska intressen, men som också ålägger samhällets egna organ varsamhet, hänsyn till naturvärden och ansvar för den framtida försörjningen. Lagstiftningsvägen, med bibehållen privat äganderätt, framstår inte som det effektiva instrumentet för en sådan planering. Frågan om de privatekonomiska intressena, herr talman, leder mig in på den tredje aspekten, nämligen den stegring av markvärdet som följer på existensen och utnyttjandet av naturtillgångar under markytan.

Man behöver inte återuppliva georgismens tankegångar för att vilja få en ändring av detta förhållande. En reglering lagstiftningsvägen genom t.ex. konfiskation av värdestegringen skulle, föreställer jag mig, väl inte vara mera smaklig för de borgerliga reservanterna än en klar principiell linje om samhällelig äganderätt; inte heller skulle den vara mer rationell. Herr talman! Av detta skäl har motionen tillkommit. Självfallet kan flera olika modeller tänkas för ett principiellt avgörande samhällsinflytande på detta område, och jordbruksutskottets majoritet har därför föreslagit en förutsättningslös utredning av det problem som har föranlett motionen. Därvid skall naturligtvis den mångfald av lagar och förordningar som redan finns på området och de förslag till ytterligare skyddsåtgärder som nyligen har framlagts granskas och bedömas i ett sammanhang. Det är inte det minst värdefulla med utskottsmajoritetens yrkande att man äntligen i den otroliga röran av lagar, bestämmelser, kungörelser, förordningar, förslag och pågående eller avlämnade utredningar får möjlighet att pröva frågan i ett enda sammanhang. Låt mig, herr talman, säga några ord om de avgivna remissyttrandena, som har spelat en viss roll i den borgerliga argumentationen. Jordbruksutskottets ordförande erinrade om att man har fått in åtta remissyttranden och att samtliga har avstyrkt. Låt mig erinra om att utskottet bad att få inhämta yttranden från tre remissinstanser, nämligen naturvårdsverket, kommerskollegium och naturvårdskommittén. Om jag läser naturvårdsverkets remissyttrande, herr talman, kan jag inte finna att jag kan godkänna den tolkning av detta remissyttrande som herr Hansson i Skegrie nyss har givit. Jag kan inte se att naturvårdsverket har påstått sig ha full möjlighet att tillgodose de intressen för skydd av naturvårdsvärden som naturvårdslagen kräver. Det står att man kan få till stånd långtgående begränsningar av nyttjanderätten osv., men det heter också att praktiska svårigheter kvarstår och att man överväger en koncessionslagstiftning i frågan. Det är, herr talman, ett ganska långt steg. Det innebär inte precis att man är särskilt belåten med den nuvarande situationen. Kommerskollegium — som självt, med de intressen som verket företräder — har funnit anledning att avstyrka motionsyrkandet — har inhämtat en del underremisser från Lantbrukarnas riksförbund, från Sveriges industriförbund och från handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag måste, herr talman, småle en aning när man åberopar denna typ av remissorgan som skäl för att avstyrka utskottsmajoritetens utredningsyrkande. Hade man möjligen väntat sig att Industriförbundet eller lantbrukarnas organisation eller handelskamrarna i de tre största städerna skulle ha tillstyrkt det? Ingenting skulle ha varit mera förvånande för motionärerna än om så hade skett. Därför kan man inte gärna anföra kvantiteten avstyrkande remissyttranden som ett skäl mot utskottsmajoritetens förslag. Herr talman! Tankegången bakom motionen är, att döma av pressoch andra kommentarer och även de inlägg som har hållits här i kammaren i dag, av det slag att man antingen raljerar med den eller förfasar sig över den. Jordbruksutskottets borgerliga reservanter har valt det senare, men dess talesmän här i kammaren i dag har tydligen haft litet svårt att bestämma sig för vilken fot de skall stå på. Man avfyrar de vanliga skrämselskotten om hotade ägare av egnahem och fritidshus, som om det inte framgått av både motionen och överläggningarna i utskottet att t.ex. källare eller vattenförsörjning — inte ens grävning på egen mark, herr Hansson i Skegrie — befinner sig i fara. Och man talar gravallvarligt om motionens resonemang som främmande för svensk rättsuppfattning och stridande mot svensk lagstiftning till skydd för den enskildes rätt. Det förtjänar därför, herr talman, att erinras om en nyligen framlagd doktorsavhandling, kallad Byggnadsrättens fördelning, som behandlar det privata markägandet. Där sägs det rent ut, att när markägare reagerar mot olika former av ingripanden såsom inskränkningar i eller avskaffande av ”ursprungliga” rättigheter, har detta obetydligt stöd i den svenska historien. Herr Hansson i Skegrie kan knappast ha rätt när han hävdar att vi här i Sverige genom århundraden, hur än fördelningen av inflytandet har förändrats mellan samhälle och enskilda, alltid har haft som grundprincip rätten till enskilt ägande av jord. Den grundprincipen har sannerligen inte stått sig i så många århundraden. Enligt den äldre rättsordningen har kollektiva ägandeformer av olika slag varit betydligt mera dominerande än i dag. Och om privat äganderätt till naturresurser visar sig i olika former vålla problem för försörjning och naturvård, så verkar det ånyo ligga i tiden att ifrågasätta dess bestånd och att överväga åtgärder byggda på rättssamhällets principer för att trygga det betydande allmänna intresse som är obestridligt. Men, som sagt, herr talman, utskottsmajoritetens yrkande går ut på en förutsättningslös utredning.

Herr talman! Fru Thorsson har här i varje fall i första delen av sitt inlägg försökt att något släta över den motion, som hon tillsammans med tio andra socialdemokratiska ledamöter har avlämnat. I den senare delen av anförandet kom mera kända tongångar fram. Denna motion gäller också en principfråga av utomordentligt stor betydelse för vårt samhällssystem. Motionärerna hävdar nämligen att samhället bör äga de resurser som ryms under markytan. Så länge äganderätten till mark i princip icke begränsas i detta avseende kan enligt motionärerna någon reglerande lagstiftning av markutnyttjandet aldrig göras fullt tillfredsställande. Någon begränsning nedåt av äganderätten till mark har aldrig införts, påpekas också i motionen. Konsekvensen av att markägaren eller den som han upplåtit nyttjanderätten åt kan exploatera resurser under markytan till på det hela taget obegränsat djup är enligt motionärerna otillfredsställande. Men man går, herr talman, ännu längre när man hävdar att den nuvarande lagstiftningen strider mot uppfattningen att naturen är en nationell tillgång, och det stöter rättsmedvetandet hos dem som anser att privatintressen och kapitalresurser icke kan få motverka det betydande samhällsintresset av att denna tillgång skall skyddas och vårdas. Därför vill motionärerna att samhället skall äga de resurser som ryms under markytan, och för att deras yrkande inte skall bli helt löjeväckande vill de ha en allmän regel om att markägaren skall få utnyttja marken till det djup som är erforderligt för att bruka jorden. Vidare gör de undantag för exempelvis brunnsgrävning. Motionärerna vill, herr talman, att naturvårdskommittén skall få i uppdrag att utreda hela detta problemkomplex, och utskottets majoritet har ju också anslutit sig till detta yrkande. Det är ganska svårt att låta bli att ställa några enkla frågor i anledning av en motion med dessa yrkanden. Har motionärerna här tänkt sig att all mark under plogdjup, vilken mark brukar erfordras för att man skall kunna bruka jorden, i princip skall tillhöra staten? En fråga som då uppställer sig är hur man skall göra med ersättningen. Vi lever som vi tidigare har hört här ändå i en rättsstat, och ingen egendom bör kunna frånhändas den enskilde utan att ersättning utgår. Den viktiga rättsgrundsatsen går både motionärerna och utskottet helt förbi, och man frågar sig också hur det blir med de i dag höga fastighetstaxeringsvärdena, när bara några decimeter kommer att vara kvar av det som den enskilde är ägare till. Hur har man tänkt sig att det skall bli i fortsättningen för alla villaägare och egnahemsägare? Skall exempelvis källaren vara statlig egendom? Herr Krönmark frågar hur det skall gå med träd och växter, som har ett rotsystem som tränger ned i grundvattnet. Dessa måste enligt motionen bli statlig egendom. Skall dessa egnahemsägare och trädgårdsägare betala grundavgifter för de naturvårdsresurser som dessa växter upptar? Här finns oanade möjligheter för finansminister Sträng att bättra på sin kassa. Det kan tyckas att detta är enkla frågor och att exemplen är en aning drastiska, herr talman, men de är ändå helt i linje med de principer som ligger till grund för vad motionärerna yrkat i denna motion. Samtliga remissinstanser har ställt sig helt avvisande till motionen. Kommerskollegium anser att det från dess verksamhetsområde inte finns något behov av förstatligande av den mark som motionärerna avser. Speciallagstiftningar som reglerar utnyttjande finns i tillräcklig utsträckning. Jordbruksutskottets ordförande har tidigare redogjort för detta, och jag skall därför bara något relatera vad Lantbrukarnas riksförbund framhåller i sitt yttrande, nämligen att motionärernas teoretiska resonemang vill konstruera någon art av samhällelig äganderätt, som hittills ej varit känd i svensk lagstiftning. Man hävdar t.o.m. att de tankegångar som motionärerna ger uttryck åt är helt främmande för svensk rättsuppfattning och strider mot hela den lagstiftning som reglerar den enskildes rätt. Samtliga övriga remissinstanser avstyrker motionen. Skånes handelskammare framhåller exempelvis att äganderätten kan såsom sådan lagligen icke berövas någon, med mindre ersättning utgår för den förlust som vederbörande ägare lider. Skall man se den här socialdemokratiska framstöten som ett led i den radikalisering av det socialdemokratiska partiet som vi har fått uppleva på sistone? Speciellt har denna omdaning kommit till uttryck på marklagstiftningens område. Vi hade ju en lång debatt om den i går. Det förefaller som om det numera ständigt minskade förtroendet för den socialdemokratiska regeringen medför framflyttade positioner på de flesta samhällsområden, men framför allt när det gäller marklagstiftningen. För ett parti som det jag tillhör, ett parti som vill slå vakt om de enskilda människornas äganderätt, är det inte svårt att yrka avslag på en sådan här motion. Visserligen är det socialdemokratiska partiet i minoritetsställning här i kammaren, men tyvärr har de ändå möjlighet att i sådana här frågor hjälpa upp sin minoritet med kommunisternas röster och på så sätt genomdriva sina förslag. Jag kan endast beklaga detta förhållande. Jag ber, herr talman, att som avslutning få yrka bifall till reservationen av herr Hansson i Skegrie m.fl.

Herr talman! Jag vill först konstatera att fru Thorsson inte svarade på en enda av de frågor som jag ställde. Jag frågade bl.a. varför det är nödvändigt att socialisera och om det inte räckte med de nuvarande lagarna. Fru Thorsson sätter sig utan vidare över alla remissinstanser. Ingen enda remissinstans, fru Thorsson, har tillstyrkt en utredning om socialisering. Det enda som naturvårdsverket beklagar sig över är, som man säger, att man inte har möjligheter att påverka brytning i tiden. Detta är emellertid knappast riktigt. Det är inte många dagar sedan som jag i en tidningsartikel läste att en länsstyrelse någonstans hade ålagt en person som ville öppna en sådan täkt att inom viss tid ha utnyttjat den, nedlagt den och återställt området i sitt ursprungliga skick. Så enkelt är det inte att man utan vidare bara kan vifta bort remissinstansernas yttranden. Det måste finnas någon liten bevisföring, och fru Thorsson presterar faktiskt ingen sådan. Hon talar bara om att vi skall garantera naturen etc. etc. Det var åtta remissinstanser, därför att kommerskollegium hade i sin tur hänvisat till ytterligare instanser för hörande. Det blir också remissvar, den saken är fullkomligt klar. Kommerskollegium säger också att för dess del finns det tillräckliga möjligheter att styra den täktverksamhet som ligger under kollegiet. Fru Thorsson vill bagatellisera grundvattnets betydelse och nämner som exempel ett stenbrott som pumpas tomt. Det är väl ytterligt sällsynt att det inträffar. De som i dag berövar egnahemsägarna vatten i den största utsträckningen är kommunerna, genom att gå så långt på djupet att vattnet försvinner för egnahemsägarna. För närvarande har en egnahemsägare rätt till ersättning om han berövas vattnet eller också får kommunen försöka ge honom vattnet tillbaka. Enligt fru Thorssons mening får egnahemsägaren försöka skaffa sig vatten om han kan och till den kostnad det kan komma att kräva. Kommunen, samhället, skulle icke längre bli ansvariga. De har bara använt sina egna tillgångar.

Herr talman! Först en liten anmärkning. Fru Thorsson inledde sitt anförande med att tala om hysteriska tonfall från oppositionens sida. Det måste vara något slags taktik från socialdemokratiska partiet. Vi hörde talas om hysteri från statsrådsbänken i går. Jag tror att jag kan verifiera för kammarens ledamöter att det inte fanns någon hysteri i något av de anföranden som har hållits här. Fru Thorssons anförande här var en bekräftelse på rödluveprincipen, därför att hon försökte så mycket som möjligt tala om något annat. Hon talade om samordning av vattenlag, naturvårdslag etc. Den tanken är fullt riktig. Jag kan instämma i mycket av detta. Men det är ju inte fru Thorssons egna tankar, utan en stor del av vad fru Thorsson sade här finns faktiskt i direktiven till naturvårdskommittén. Då fru Thorsson talar om de brister som finns i nuvarande naturvårdslagstiftning kan jag erinra om att tidigare riksdagsbeslut har förutsatt en översyn, att man skall följa denna fråga, och det är det som naturvårdskommittén gör. När fru Thorsson talar om ersättningsbestämmelserna och de bristande resurserna därvidlag som medför att länsstyrelserna inte skulle ha de maktmedel reellt som man skulle önska, så är även det något som naturvårdskommittén i dag sysslar med. Här är det faktiskt så att en socialdemokratisk ledamot träder ett socialdemokratiskt statsråd i ämbetet. Jag har i och för sig ingen anledning att lägga mig i detta. Det är en sak som ni får klara internt. Fru Thorsson ville i början av sitt anförande liksom maskera den socialistiska bockfoten genom att tala om rent praktiska frågor. Men mot slutet kröp socialisten fram. Det tycker jag var ett friskhetstecken. Men det var litet beklämmande att fru Thorsson inte har någon som helst tilltro till det lagstiftningsarbete som vi ägnar oss åt i detta hus. När det gäller tillämpningen och tillsynen hade fru Thorsson inte någon tilltro till det, utan medicinen, fru Thorsson, var tydligen: överför detta till samhället. Då klarar man det. Det är ju ingen garanti för hushållning med naturresurser att man överför dem i samhällets ägo. Titta på Brunkebergsåsen! Så länge den var i enskild ägo fanns den kvar. Det är en ås som har ett namn i svensk historia. När samhället fick hand om den försvann den. Samhällsägande innebär alltså inga som helst garantier. Om det skulle gå så illa att samhället fick hand om här ifrågavarande naturresurser så behövs det lika väl en lagstiftning och en precis lika effektiv övervakning att lagarna efterlevs — om det över huvud taget är möjligt i ett sådant system. Fru Thorsson talar om att en markägare kunnat köpa ett markområde uttryckt i antal kvadratmeter och sedan skulle han kunna gå ned på djupet, då blir det fråga om kubikmeter. Det skulle alltså innebära att man skulle börja beräkna fastighetsvärden inte efter ytmått utan efter kubikinnehåll. Det blir mycket intressanta matematiska operationer därför att varje fastighet är ju i princip en kon och alla fastigheter möts tydligen nere vid jordens mittpunkt. Att över huvud taget diskutera med sådana termer är något tvivelaktigt.

Herr talman! Bara några kommentarer med anledning av fru Thorssons anförande. Först vill jag säga att jag gärna vill hålla med fru Thorsson när hon framhåller vikten av att vårda våra naturresurser och vara förutseende vid användningen av dem. Fru Thorsson anmärkte sedan emellertid på att naturvårdsverket och länsstyrelserna har bristande resurser. Det är ju, som herr Krönmark sade, något som återfaller på det regerande partiet. Vidare vill jag inte underlåta att fråga om det verkligen är möjligt att räkna med att man efter införande av en lagstiftning enligt motionens intentioner skall kunna klara sig med mindre resurser för utredningar osv. i dessa sammanhang. Likaså tycker jag att det var underligt att fru Thorsson helt förbisåg de kommunala byggnadsnämndernas ansvar då det gäller att bevaka dessa problem. Slutligen vill jag säga att det väl ändå är en utopi att tänka sig att behovet av t.ex. grus och sten med därav följande ingrepp i naturen skulle minska, om man ändrar äganderättsförhållandena.
Herr talman! Det är svårt att på tre minuter gå in i svaromål mot de borgerliga talesmännen, men jag skulle ändå för kammaren vilja påtala att de tycks ha mycket svårt att släppa sitt uppjagade sinnestillstånd och komma ned till en praktisk och rationell diskussion av vad det här är fråga om. Herr Hansson i Skegrie påstod att jag inte hade svarat på en enda av alla de frågor han ställde. Hela mitt inlägg var ett svar på herr Hanssons många frågor. Jag redovisade klart och som jag tycker tämligen konsekvent de olika motiveringarna för utskottets skrivning. Det var på varje punkt ett klart tillbakavisande av herr Hanssons i Skegrie argumentation. Herr Hansson i Skegrie vidhåller påståendet att det inte finns en enda remissinstans som har tillstyrkt motionen. Herr Krönmark påtalade mitt resonemang om kvantiteten respektive kvaliteten i remissyttrandena. Vad jag har fäst uppmärksamheten på är det ensidiga urvalet av remissinstanser för de underremisser som kommerskollegium har begärt in. Detta gör att man sannerligen inte hade kunnat räkna med något annat resultat än det som vi nu också fått in, och det kan väl inte på allvar ligga till grund för ett ställningstagande i Sveriges riksdag. Herr Krönmark befann sig fortfarande i ett högt röstläge när han talade om att jag i slutet av mitt inlägg hade låtit den socialistiska bockfoten, som jag försökt dölja i början, komma fram, vilket skulle vara ett friskhetstecken. Hela mitt inlägg var konsekvent uppbyggt, och det syftade — jag upprepar det återigen — till en praktiskt hållbar motivering för att en reglering och kontroll lagstiftningsvägen icke är tillräcklig för de problem som det här är fråga om. Herr Krönmark ville också tala om för mig att samhället minsann inte är någon garant för att dessa resurser handhas med vederbörlig omsorg, försiktighet och långsiktighet. Nej, det var just det som jag sade. Stat och kommun har sannerligen inte alla gånger varit föredömen i dessa sammanhang. Men när det gäller att skaffa sig ett instrument för en långsiktig, varsam och planenlig hushållning med dessa resurser, som vi i vår generation inte har rätt att brandskatta och göra slut på, finns det inte någon annan väg att gå än att låta samhället med all den auktoritet som behövs få möjligheter att styra det hela. Den slutsats jag har kommit fram till är att det inte är möjligt att genomföra detta på annat sätt än genom en principiellt samhällelig äganderätt. Det är detta som utredningen skall pröva. Herr Antby sade bl.a. att det vore konsekvent om regeringspartiet såg till att vederbörliga statliga organ fick de resurser som de begär för att lagstiftningsvägen kunna kontrollera detta problem. Ja, herr Antby, om vi får en reell uppskattning av vad som behövs i form av personella och ekonomiska resurser för att verkligen tillämpa naturvårdslagen fullt ut, skulle jag med tacksamhet se att de borgerliga partierna sluter upp bakom kraven på ökade resurser i form av personal och ersättningsanslag vid någon påföljande riksdag.
Herr talman! Låt mig i klarhetens intresse slå fast att Inga Thorsson och jag har två olika principiella inställningar. Jag har hävdat i mina tidigare inlägg, och jag hävdar nu att på detta område, liksom på alla andra samhällslivets områden, kan vi reglera förhållandena genom en lagstiftning. Jag håller med fru Thorsson om att vi inte har rätt att brandskatta naturresurserna i vilken utsträckning som helst. Vi har ett ansvar, och de åtgärder detta kräver är jag principiellt redo att vidta lagstiftningsvägen. Jag tror nämligen på lagstiftningsinstitutets verkningar. Det har månghundraåriga traditioner i det här landet. Fru Thorsson som socialist säger klart och öppet att hon inte tror att detta är effektivt. Problemen kan enligt hennes mening inte lösas lagstiftningsvägen, utan det enda sättet att verkligen klara dem är att överföra marken i samhällets ägo. Gränslinjerna är klara. Jag bara konstaterar att vi så att säga utgör två motpoler. Någon debatt i detaljfrågor, herr talman, torde inte ge vare sig herr talmannen eller kammarens övriga ledamöter så mycket.
Herr talman! Fru Thorsson kanske missuppfattade mig i ett avseende, när jag påtalade hennes påstående att länsmyndigheterna och naturvårdsverket inte fått tillräckliga resurser. Jag ifrågasatte inte hur mycket de begärt och att vi skulle vara med om det, utan jag sade att när fru Thorsson påpekar att anslagen har varit otillräckliga, det i första hand måste bero på regeringspartiet att så har blivit fallet.
Herr talman! Jag hinner inte på de här minuterna ta upp fru Thorssons resonemang om värdestegringen. Jag vill bara säga att där är fru Thorsson ute på mycket osäker mark. Fru Thorsson sade att vi måste trygga tillgångarna för framtiden. Hon uppehöll sig huvudsakligen vid gruset, men det gäller även malmen, lertäkterna till tegelbruken etc. Vill fru Thorsson verkligen påstå att vi slösar med dessa tillgångar nu? Tar vi mera lera än tegelfabrikerna kan utnyttja? Använder vi mera grus än som motsvarar samhällets efterfrågan? Bryter vi mera malm än vi kan avsätta? Nej, det gör vi inte. Vi utnyttjar tillgångarna efter hand som de behövs. Det slösas, såvitt jag vet, inte med någonting. Vidare sade fru Thorsson att det är oriktigt att den som äger mark skall kunna utnyttja att han plötsligt finner exempelvis grus eller lera under markytan. Det är tack vare sådana upptäckter som vi i dag har en väldig massa naturtillgångar under utnyttjande. Om de naturtillgångarna ägts av staten, hade väl vederbörande jordägare som plöjer eller gräver aldrig yppat att det fanns sådana värden under hans mark. Som jag sade, har man i alla århundraden velat bevara jordägarnas intresse av att upptäcka nya fyndigheter. Det är tack vare det privata intresset som vi nu har tillgång till dessa nyttigheter.
Herr talman! Herr Antby gjorde ju ett praktfullt återtåg nu. Först säger man att problemet kan fullt ut lösas lagstiftningsvägen genom reglering och kontroll. Så påtalar jag att lagstiftarnas intentioner inte kan omvandlas i praktik därför att de statliga organen inte har resurser, vare sig personella eller ekonomiska. Då säger herr Antby för att verka logisk och konsekvent: Se då till att de får sådana resurser! När jag då svarar att jag är utomordentligt tacksam för att få stöd också från borgerligt håll, om regeringen till en påföljande riksdag kommer med förslag om detta, då säger herr Antby: Nej, jag menade bara att det är regeringspartiets skyldighet att lägga fram sådana förslag. Men vad är det då för logik i hela det borgerliga resonemanget? Här har man byggt upp det på att lagstiftningsvägen är tillräcklig, men det förutsätter att man har resurser i praktiken att tillämpa lagstiftningen, och när så inte är förhållandet bör man väl också ta konsekvensen därav. Till herr Hansson i Skegrie vill jag säga att jag är övertygad om att det slösas med resurser här i landet. Som alla andra rika länder lever vi för närvarande över våra egna tillgångar. Jag är likaså övertygad om att de som ganska väl har inventerat våra resurser och fyndigheter av olika slag under jord med oro frågar sig vad vi gör den dag de är slut. Jag menar att vi måste iaktta mycket stor varsamhet och utöva mycket mer långsiktig klokhet i vår planering och vid utnyttjandet av våra nationella tillgångar än vad vi beträffande många av dem gör i dag. Det är ett av de viktigaste skälen till detta utredningsyrkande.

Herr talman! Jag skall som vanligt vara ett föredöme i koncentration! Här har argumenten spänt över alla fakulteter utom möjligen den teologiska — från rödluveprincipen och de socialistiska bockfötterna till den koniska formen på varje jordegendom. Herr Krönmark talar om pH-värden i olika jordar. Det var ett naturvetenskapligt argument, som jag tycker att man kan anknyta till i denna debatt. Men jag tror att hans pH-värden hade ytterst litet med sakfrågan att göra. Däremot kan man konstatera att de borgerliga talarna under arbetet i sina jordrättsliga laboratorier har uppnått surhetsgraden pH 1. Jag har svårt att hänga med speciellt i det yttrande som finns i reservationen om att kreditvärdet hos fastigheter skulle allvarligt undergrävas om man får en bättre ordning beträffande äganderätten till marken under jordytan. Herr Krönmark talar om kolchosernas nyttjanderätt till jorden för evärdliga tider. Vi har faktiskt en motsvarighet här, nämligen tomträttsinstitutet som infördes i Stockholm när vi där hade en högerbetonad regim i början av seklet, då Stockholms stad — jag vill minnas att det var 1904 — köpte praktiskt taget hela Bromma och lade det under tomträttsinstitutet. För denna centrala del av staden betalade man endast några öre per kvadratmeter. K. A. Wallenberg, ledaren för högern på den tiden, beklagade vid det tillfället eller något senare att man inte köpte ännu mera mark för att bevara den åt samhället och skydda den mot spekulation.

Jag tror emellertid inte att ägarna till dessa villor över huvud taget tänker på att det är tomträtt på marken. Vi borde få samma förhållanden när det gäller samhälleligt ägande till marken under jordytan. Fru Thorsson har mycket förtjänstfullt, tycker jag, berört frågan om skyddet för naturtillgångarna, som inte är outtömliga. Jag vill i stort sett ansluta mig till vad hon framförde. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte särskilt höga tankar om herr Takmans tillförlitlighet som läkare, eftersom han kan påstå att jag skulle ha ett pH på 1 — i så fall skulle jag förmodligen inte vara förmögen att stå upprätt här i talarstolen. Däremot har jag just i dag större aktning för herr Takman som politiker. I motsats till sina socialdemokratiska idéfränder sticker han inte under stol med sina politiska ambitioner. Han vill alltså ha ett tomträttsinstitut för Sveriges bönder, vilket i princip är vad jag talade om i mitt inledningsanförande. I realiteten blir det exakt samma förfoganderättsregler — låt vara att det formellt blir vissa skillnader — som man har i Sovjet. Jag förstår att herr Takman har den uppfattningen, och jag uppskattar att han helt frankt deklarerar den från talarstolen. Fru Thorsson sade i sin senaste replik att samhället inte har resurser att lösa in naturtillgångarna enligt nuvarande lagstiftning. Vad jag kan förstå skulle det kosta mycket mera att socialisera marken. Med detta förslag har man faktiskt från socialdemokratiskt håll sagt att man tänker konfiskera naturtillgångarna. Jag trodde verkligen inte att det var så allvarligt, men det är det tydligen.
Herr talman! Herr Takman ville underkänna påståendet att kreditvärdigheten skulle kunna påverkas av ett sådant förstatligande som man är ute efter. Det är alldeles självklart att egnahem och fritidsstugor som ligger på grusåsar — och det gör de i mycket stor utsträckning i detta land — får ett sämre kreditvärde i en bank om det kan misstänkas att samhället vill utnyttja grusåsen. Så måste naturligtvis bankerna bedöma det. Det är ett mycket märkligt påstående att vi måste spara på våra tillgångar. Jag har inte fått svar på min fråga på vilket sätt vi i dag missbrukar malmen, gruset, leran etc. Var gör man av den lera som inte används för tegelbruken? Vartill använder man det grus som inte används av cementfabrikerna och byggenskapen? Vart går den malm som inte används för förädling? Eller skall vi snåla in på naturtillgångarna och inte utnyttja dem om staten skall äga dem? Jag håller gärna med om att om staten skulle vara gruseller lerhållare blev det betydligt krångligare för såväl cementindustrin som tegelbruksindustrin att skaffa sig det råmaterial som de behöver. Då fick vi väl hela den statliga byråkratin över på det området också.
Herr talman! Jag skall inte ta upp den långa debatten med herr Krönmark om tomträttsinstitut för Sveriges bönder — det är inte det frågan nu gäller utan den gäller tillgångarna under markytan. Herr Hansson i Skegrie var orolig för om man skulle behöva ha tillstånd för att kratta på marken eller gräva i marken; längre ned får man ju gå. Herr Krönmark tog emellertid upp en stor fråga, som jag tror att vi skall återkomma till en annan gång, nämligen hur bönder över huvud taget skall kunna existera i fortsättningen med de kostnader som det innebär att etablera jordbruk — speciellt för dem som måste börja från början. Herr Hansson i Skegrie talade om kreditvärdet för fastigheter på grusåsar om samhället äger dem. Jag känner för min del till fastigheter som står på grusåsar som ägs av enskilda, där grustäkterna har drivits så långt fram att kåkarna blivit hängande i luften. Jag tror inte att riskerna är större för villaägarna om samhället äger en grusås än om enskilda företagare exploaterar dem.
Herr talman! Herr Takman försöker märkligt nog att retirera litet grand; han säger att här är det inte fråga om tomträtt för bönder. Men, herr Takman, skulle intentionerna i motionen genomföras, vilket skulle innebära att man bara disponerade markytan, vet jag inte hur det hela skulle klaras rättsligt. Kan man få lagfart på den delen av marken eller blir det servitutsavtal? Det är hårklyveri att säga att det inte rör sig om tomträtt utan om någonting annat; i praktiken blir det i alla fall fråga om det. Frågan om kostnaderna för bönder att etablera sig osv. har ju inte samband alls med dagens principiella problem. Men saken är nog så viktig, och jag skall gärna återkomma till den en annan gång.

Herr talman! Det har egentligen varit en underlig debatt både i går och i dag.

I varje fall borde herr Hansson i Skegrie, som talade om 1500 och 1600-talen, veta att då hade samhället i och med Gustav Vasas dekret tagit vissa nyttigheter till sig. Det är märkligt att inte de här jordägande gossarna och deras företrädare vet om någonting som heter kronoallmänning, häradsallmänning, sockenallmänning och byallmänning. Vi skall komma ihåg att i den svenska lagstiftningen var inskrivet att vissa, mycket betydande områden i det här samhället skulle nyttjas av dem som själva icke ägde i mantal satt jord eller hade vissa nyttigheter på egen mark. Menar herrarna nu att det gamla samhället var ett socialistiskt samhälle? Ja, samhället var mera socialistiskt då än nu, det är riktigt, om man med socialism menar samägande. Men människor i allmänhet, de som icke hade olika nyttigheter, fick finna sig i att de som hade i mantal satt jord och ägde stora förmögenheter helt enkelt ockuperade deras rättigheter i det här sammanhanget. Jag vill erinra om att även när det gäller rätten att nyttja skog och skogsmark skulle herrarna ha nytta av att läsa ett betänkande, som bara borgerliga skrev ihop i slutet av 1800-talet. Där framgår klart och tydligt att man icke kunde ge en absolut rätt. Alla — i varje fall alla våra lantmätare — borde veta att i äldre lagstiftning ingick aldrig grusåsar, vattenområden m.m.; det kallas impediment. Man ansåg nämligen att dessa impediment vid den tilldelning av mark som skedde i Norrland och Mellansverige inte var till någon nytta för den som skulle få ett visst område. Då fick kronan ha kvar dem och har aldrig avhänt sig äganderätten till dem. Det var först 1950, när man behandlade lagen om gräns mot vatten, fiskerättslag m.m. som man i sin okunnighet avhände kronan enorma värden. Jag kan inte förstå denna debatt i går och i dag. Sedan 1967 har jag glatts åt att man börjat intressera sig för miljöoch naturvård i detta samhälle. Sedan jag från 1940 till 1967 praktiskt taget hade fått vara ensam skedde helt plötsligt en omvändelse och alla sade: Vi har intresse för natur och miljövård. Vart har det intresset tagit vägen i går och i dag? Var det bara ekonomiska intressen som låg bakom allt det där talet? Frågor om naturoch miljövård kan vi aldrig lösa med tomt prat; det behövs handling i olika sammmanhang. Kronan hade alla dessa olika grusåsar på 1940-talet när jag började försöka skydda dem. Men vad sade herrarna då? Och vad har vi i dag? Kan herrar Hansson i Skegrie och Krönmark säga att vi inte har några sår i naturen som ur både miljöoch annan synpunkt är skrämmande i dag? Res efter E 4, se efter var grusåsarna i Uppland finns! Vi börjar se faran när grundvattnet börjar försvinna och det naturliga tillflödet av rent vatten förstörs. Hur har det blivit med våra vattenområden? När jag 1950 ville att vi skulle behålla vattenområdena i kronans hand sade man: Vi har ju så väldigt mycket vatten i det här landet. Vad har vi i dag? Jag sade då att det är orimligt att bestämmanderätten över större delen av Mälaren, Vänern, Vättern och andra vattendrag skulle läggas i enskild hand. Man sade att min tanke var alldeles orimlig. I dag är dessa vatten färdiga för pensionering. Tycker herrarna att det är rimligt att vi har behandlat svensk natur på ett sådant sätt? Om herrarna försöker gå igenom i varje fall relativt känd historia från 1200 och framåt, så finner ni att det aldrig före 1950 har funnits en rätt för enskilda att utnyttja de naturvärden som ligger under markytan. Markytan innebär ju inte att man har ett tunt skikt som antyds i de här fantasierna om att man inte skulle få ha en källarvåning etc. Mina herrar och damer! Tycker ni att det anstår Sveriges riksdag att ge uttryck åt tankar av detta slag — fantasier — som är så orimliga att ingen av dem som här sitter på läktaren eller befinner sig utanför denna sal skulle komma på idén att göra det. Men det gamla samhället var medvetet om att naturtillgångarna hörde samhället till. Låt mig bara fråga: Hur gick det till vid bruken? Ägde kronan marken eller inte, när den på bruk efter bruk sade ifrån att här lägger vi en bruksdrift och här tillåter vi, med statlig myndighets goda minne, att ni har en gruvdrift? Det sades vidare att de stora skogsområdena kunde man nyttja till kolfångst m.m., men kronan avhände sig aldrig äganderätten. Vi talar om socialisering. Varför talar vi inte om ockupation? Jag var i Ore i lördags, och där uppvisade bönderna — för all del många småbönder — kontrakt enligt vilka man under 1800-talet på från 10 till 52 år hade gett avverkningsrätten till bolag där uppe. En ägare hade uttryckligen i sitt kontrakt skrivit att 1911 upphör avverkningsrätten, och under 1912 skulle all avverkad skog tas bort. Vad inträffar i dag, när återväxten av skog börjar bli avverkningsbar? Jo, i dag är det ett bolag som säger att det rår om marken. Hur det har gått till vet jag inte. Hur kan vi få uppleva en sådan tillämpning av våra lagar som sker? För något år sedan hade vi myrslogar uppe i Dalarna. Hur kunde man tillsätta gode män för okända myrslogsägare och hur kunde man underlåta att kalla de rätta nyttjanderättshavarna, trots att man hade nummer utsatt och visste att det fanns ägare till gårdarna? Det underlät man, och det innebar att gode männen kunde köpa myrslogarna och sälja till de bolag som ville ha dem. Herrarna skall vara försiktiga med att tala om vad som har varit och vad som är. Inga Thorssons motion är ju bara en mycket försiktig trevare, men jag skulle önska att man snarast möjligt försökte återföra till samhället de värden som tagits i olika sammanhang. Jag skulle vilja rekommendera herr Hansson i Skegrie och herr Krönmark att resa till Värmland och se hur landskapsbilden tar sig ut sedan man avverkat all skog i en socken. Tror ni att invånarna säger att jag är högerman, jag är socialdemokrat, jag är centerpartist eller något annat? Alla har reagerat men är maktlösa mot bolagen. Det är ofta en tolkningsfråga. Hur är det uppe i Graninge med det gamla Sparreska och Flemingska tagandet av mark från kronan? Det finns inte en äganderättshandling eller någonting — markområdet är ockuperat. Men det har man accepterat, och man vågar inte röra vid den frågan. Eller hur är det uppe i Hede, där två bolag, Philipsons och Bergvik och Ala, har lagt beslag på gamla, ursprungliga rättigheter som allmogen och bönderna har haft sedan urminnes tider? Bolagen har gjort det för att de behövde fiskeområdena för representationsändamål för sina tyska, engelska och andra gäster. De har fråntagit människorna där uppe den nyttjanderätt till marken och fiskerätten som befolkningen en gång har fått av kronan.

När Gustav Adolf var omyndig hade vi en herre som hette Axel Oxenstierna för att sköta förmynderskapet, och då infördes här i Sverige den ordningen att man kunde ta all mark från bönderna och allmogen. Vet inte herrarna här hur det då gick för allmoge och bönder i detta land? Men, svarar man då, vi hade ju ändå Magnus Ladulås, som på 1200-talet satte lås för bondens lada. I Hälsingland heller! Han bröt upp alla lås för bondens lada, och han gav egendom till kyrkan för att han skulle bli kung. Det var en ren köpslagan, en affär. Men sedan dess har man ändå här i landet försökt att hålla fast vid ett samägande som varit väsentligt för samhället. Det hade varit önskvärt att utskottet tydligare beskrivit hur det verkligen har gått till, men jag tolkar ändå utskottets betänkande som ett trevande försök att återföra, bevara och skydda värden som är väsentliga för ett demokratiskt samhälle. Det talas här om rättskränkningar, men vems rätt har kränkts? Är det rättskränkningar när bolagens representanter i dag reser omkring i norra Uppland och sätter upp stolpar och tar några tusen tunnland mark av kronan och enskilda? Det är väl rättskränkning — eller hur? Men det har jag inte hört att herrarna har opponerat emot. Om samhället däremot vill försöka skydda de värden som naturen själv har givit oss och som är nödvändiga för en mera mänsklig tillvaro, då opponerar man och säger att det är socialisering — och det är väldigt farligt. Sedan kommer det en gammal jordbrukare och talar om att den och den åtgärden kanske är en fara för källarvåning och vatten etc. Är detta värdigt Sveriges riksdag, i en tid då vi är medvetna om den oerhörda naturförstörelsen och när vi under det kommande året skall hålla en naturvårdskonferens för att ge uttryck åt vår rädsla för den förstörelsen? När jag för något tiotal år sedan här i riksdagen talade om att det var fara värt att vi skulle få Östersjön förstörd, sade man: Detta är ju ändå fantasier. Var är vi i dag? Hur länge skall vi dröja med att vidta skyddsåtgärder? Hittilldags har det kunnat göras någonting endast när faran stått för dörren, och vi har varit på väg att förstöra oersättliga värden. Därför, herr talman, hoppas jag verkligen att detta betänkande skall bifallas och kunna fungera som en väckare när det gäller att tillgodose andra intressen än spekulativa ekonomiska intressen från en grupp människor i det här samhället. De måste nu som förr ge vika för gemensamma intressen.
Herr talman! Det var ett onödigt patos herr Lundberg lade i dagen när han påstod att vi inte är intresserade av naturvården. Ja, herr Lundberg, hur många motioner är det inte som avslagits senast i år, där just oppositionspartierna krävt längre gående åtgärder för naturvården än regeringen och regeringspartiet? Det uttalandet får nog herr Lundberg ta tillbaka. När herr Lundberg talar om den naturförstöring som har skett i Uppland och annorstädes, rör han sig i en förgången tid. Det är en förstörelse som tillkom innan naturvårdslagarna kom till. Men nu går sådant inte längre, och väl är det. Området är nu omgärdat av mycket stränga bestämmelser, och det är mycket svårt att nu öppna ett sår i naturen. Herr Lundberg talade också om skogsavverkning i Värmland. Far dit och titta på den! sade han. Har denna verkligen skett i strid mot lagar och myndigheters beslut här i landet? Har den inte tillkommit för att trygga en viss sysselsättning? Skulle denna skog, om staten hade ägt den, inte ha avverkats och följaktligen inte givit de arbetstillfällen som den väl gjort nu när den har avverkats? Det finns bara det alternativet. Jag skall inte ta upp någon tävlan med herr Lundberg i historia — jag vet att jag inte har någon som helst chans att klara det. Herr Lundberg var klok nog att stanna vid Gustav Vasa. Det är alldeles riktigt att Gustav Vasa ville förstatliga allt som fanns under mark. Men hur gick det sedan? Hans närmaste anhörige på den posten ville det ingalunda; han lät det privata intresset få inflytande igen, och det har det sedan haft hela tiden. Så sent som 1969 framlade en stor statlig utredning ett förslag till ändringar i gruvlagen enligt vilket statens inflytande ökas, men man rörde inte vid den gamla principen om inflytande från privat håll, för att, som jag tidigare sade, trygga tillgången. Staten har ju i de flesta fall överlåtit inmutningsrätterna till andra, men staten skall nu träda in automatiskt som hälftendelägare i alla nya fyndigheter.

Herr talman! Herr Lundberg raljerade över att jag talade om källarplanet. Jag vill bara förklara det. Jag förstod mycket väl att herr Lundberg inte visste riktigt vad han pratade om och att han inte heller läst motionen. Jag skall bara be att få citera två meningar ur motion 1050 där det står följande: ”Enligt vår uppfattning bör samhället äga de resurser som ryms under markytan. —— — Undantag från denna allmänna regel bör gälla endast utnyttjande till det djup som är erforderligt för att bruka jorden samt sådana angelägenheter som bl.a. anskaffande av vatten genom brunnsgrävning eller brunnssprängning.” Jag tror inte man kan bygga en källare på det djup som motsvarar brukningsdjupet.
Herr talman! Det är riktigt sagt att centern på senare tid kommit med många motioner. Men jag förvånar mig över att herr Hansson i Skegrie inte menar allvar med dem. En motion måste ju leda till handling och bygga på vilja att göra någonting. Men när man tangerar enskild spekulation och enskilda intressen försvinner allt det vackra som man säger i tidningar och i motioner här i riksdagen. Avigsidorna av den privata äganderätten kommer till uttryck i olika sammanhang; om inte lagarna lägger hinder i vägen härför kan man förstöra hur man vill. Det är ju också en moral! Jag har lagt fram många förslag som skulle ha förhindrat all denna förstöring om herr Hansson hade haft viljan att försöka skydda de värden han säger sig vilja skydda men som han inte gör någonting för att skydda. Herr Hansson tog upp detta med Gustav Vasa och vad som hände sedan. Skulle inte herr Hansson kunna läsa vad som skedde 1765 när sju riksråd avsattes? Man hade till fyra enskilda och några andra gett 104 miljoner kronor från samhället plus rätt många tunnor guld. Kunde inte herr Hansson i adelns och ridderskapets protokoll från den debatten läsa vad de rättslärda sade om sådana förfaranden? Ännu i dag upplever vi detta — nu är det fråga om storbolagen som tar praktiskt taget vad de önskar därför att den mindre jordbrukaren inte har råd med en rättegång. Det är viljan, önskan och förmågan som är avgörande för bedömningen av om det verkligen föreligger ett intresse för naturoch miljövård.
Herr talman! Motioner skall följas av vilja att göra någonting, säger herr Lundberg. Viljan att göra någonting med anledning av motionerna har saknats hos regeringspartiet, inte hos oss. Herr Lundberg uppmanar mig att läsa historia. Det har jag gjort. Annars hade jag inte vågat göra påståendet att det växlat tiderna igenom i fråga om ägandet av fyndigheter under mark; ibland har jordägarnas rätt förstärkts, ibland statens. Så har det varit under alla dessa århundraden. Det är möjligt att just 1765 jordägarnas rätt minskades — eller hur det nu var. Men jag upprepar att 1969 — det ligger inte längre tillbaka i tiden än att vi alla har upplevt det — slog man fast den gamla principen om privatintresset vid sidan av det statliga intresset. Ingen i den utredning som då hade arbetat kom på idén att man helt och hållet skulle ta bort privatintresset. Det gjorde man alltså klart så sent som 1969.
Herr talman! Det är ju regeringspartiet och de senaste jordbruksministrarna som har tagit initiativ och gjort det möjligt att vi under ett par tre år kunnat bedriva naturoch miljövård i det här landet. Någon sådan strävan har centerpartiets representanter här i riksdagen aldrig på allvar företrätt. Det beklagar jag, därför att de borde ju ha haft intresse i detta sammanhang. Det har talats om ägeanderättens skiftningar. Men om samhället nu återtar en del av sina urgamla rättigheter, kallar man det för socialisering. Vet herrarna hur många miljoner tunnland enskilda har tagit i Norrland och i Uppland? Skåne skall jag inte ge mig in på, för dess historia är ju litet varierad dansk-svensk. Men jag vågar säga att äganderätten även där har undergått samma underliga utveckling.

Herr talman! Jag har skrivit in mig på den ordinarie talarlistan, eftersom en treminutersreplik knappast räcker till för att ta upp alla de strödda funderingar och frågor som kastas fram från olika håll i denna debatt. Jag får be kammaren om tillgift, om det jag nu har att säga kan komma att framstå såsom något osystematiska reflexioner kring en del av det som har sagts i debatten. Det är påfallande, herr talman, hur lätt det är att på borgerligt håll, som jag sade redan i mitt första inlägg, högdramatisera frågor av detta slag. Har man en gång intagit det tonläget i en debatt, tycks det vara märkligt svårt att sedan släppa det. Av några inlägg som hade gjorts här drog herr Krönmark den slutsatsen att syftet med denna motion tydligen var en konfiskation av de resurser det här är fråga om. Jag vill, herr talman, med skärpa tillbakavisa varje sådant påstående. Det har sagts klart ut att i den förutsättningslösa utredning som utskottsmajoriteten har enat sig om skall alla frågor prövas allsidigt, förutsättningslöst och på rättssamhällets grund. Vad utredningen sedan kommer fram till för slutsatser, blir en fråga som vi då får ta ställning till. Herr Krönmark har också märkligt lätt för att sätta likhetstecken mellan begreppen demokrati och enskild äganderätt till jord. Han sade rent ut att detta var två oskiljaktiga begrepp. Jag skulle bara helt stillsamt vilja erinra herr Krönmark om att det på denna jord finns ett land, vars demokratiska halt och karaktär man knappast har orsak att betvivla. I det landet äger staten 95 procent av all jord. Det är Israel. Jag tror att man med det exemplet kan tillbakavisa påståendet om att enskild äganderätt till jord och demokrati är identiska begrepp. Låt mig, herr talman, till jordbruksutskottets ordförande, herr Hansson i Skegrie, säga att jag med häpnad, ledsnad och besvikelse lyssnade på ett av hans inlägg, där han igen återkom till frågan om hushållandet med våra naturresurser. Att ordföranden i det utskott som inom riksdagen har att svara för beredningen av ärenden rörande vår miljövård och naturvård inte har klart för sig, att vi på grund av den hastighet med vilken vi förbrukar våra naturtillgångar befinner oss i en akut fara att i nästa eller någon därefter omedelbart kommande generation inte längre ha några sådana här tillgångar inom landets gränser, är mycket märkligt. Det gäller oss alla i de rika länderna, och det gäller en mångfald av de tillgångar som vi använder för att uppehålla vår höga levnadsstandard, att vi förbrukar dem med en hastighet som inte är försvarlig med tanke på kommande generationer. Detta är ett viktigt problem att beakta i den plan för en långsiktig miljövård vi måste arbeta fram och handla efter i fortsättningen. Jag hoppas verkligen att jordbruksutskottets ordförande sätter sig något mera in i den problematik det här är fråga om, för det är ett allvarligt problem för framtiden. Herr talman! Det har, både i den borgerliga reservationen och i flera inlägg här i kammaren, ideligen hänvisats till de många lagarna och förordningarna, de många utredningarna och de många förslagen som finns på detta område och som skulle göra motionen och utskottsyrkandet helt obehövliga. Jag skulle vilja ställa en fråga rörande en av de hänvisningar som gjorts. Det sägs i den borgerliga reservationen: ”I sammanhanget må vidare erinras om att 1964 års geologiutredning i ett nyligen avgivet betänkande föreslagit att ett centralt organ inrättas för handläggning av ärenden gällande grusoch sandtäkter, varvid bl.a. naturvårdsaspekten skall beaktas.” Herr talman! Jag har letat fram betänkandet. Jag är kanske litet klen i innanläsning, men jag har där förgäves letat efter ett förslag av den karaktären. På sidan 58 i betänkandet under rubriken ”Grus, sand och övriga jordarter” talas det om att man i sammanhanget måste beakta att det inte finns något centralt organ för handläggning av ärenden rörande sand-, gruseller stentäkter. ”Ej heller”, sägs det, ”är det möjligt att centralt få en överblick över täktverksamhetens ekonomiska utfall — — —” Något förslag ställs inte. I förslagskapitlet om nya uppgifter för SGU sägs det att Sveriges geologiska undersökning också skall få hand om tillstånd i fråga om sand-, grusoch stentäkter på kontinentalsockeln liksom tillstånd i fråga om sand-, grusoch stentäkter inom det allmänna vattenområdet. Men var någonstans i betänkandet står det att man har föreslagit inrättandet av ett centralt organ för handläggning av ärenden gällande grusoch sandtäkter? Jag kan ha missat någonting i betänkandet, och jag skulle i så fall vara synnerligen tacksam för att få ett påpekande om min bristande läskunnighet. Herr talman! I debatten har det, liksom så ofta när vi diskuterar frågor av den här arten, hänvisats till den stora fara i vilken egnahemmens och sommarhusens ägare svävar på grund av den fråga som har väckts. Detta är en ständigt återkommande refräng från borgerligt håll, och avsikten är uppenbar: man vill försöka skrämma alla de människor som äger sådana hus för detta otäcka, kusliga socialdemokratiska parti.

Därtill skall man lägga att vi har sommarhus och fritidshus, som uppskattningsvis upptar en jordareal uppgående till mellan 1 och 2 promille. Sammanlagt består alltså 99,6 procent av det här landets yta av mark på vilken det inte finns egnahem, sommarhus eller fritidshus. Jag tycker det är nödvändigt, herr talman, att bringa ner frågan till dess rätta proportioner, eftersom vi väl har att räkna med att skrämskotten mot egnahemsägarna och sommarhemsägarna återkommer i den politiska debatten också utanför det här huset. Herr talman! Det har i debatten ställts många och märkliga frågor till utskottsmajoritetens talesmän. Inte alla frågorna, men påfallande många, har varit av samma karaktär som jag återfann i en ledare i en borgerlig tidning som heter Östgöta Correspondenten. Inte minst var det påfallande att åtskilligt av det herr Krönmark hade att säga i ett av sina första inlägg mycket nära ansluter sig till innehållet i den ledaren. Jag kan inte neka mig nöjet — jag ber kammaren om tillgift för det — att läsa upp litet ur den ledaren för att vi skall få ta del av alla de märkliga funderingarna. Några stycken lyder så här: ”En socialisering av all mark under plogdjup öppnar rätt intressanta perspektiv. Om man vill ha en brunn på sommartorpet måste man — vid konsekvent tillämpning av tankegången — alltså köpa den jord som grävs upp och sedan naturligtvis betala för varje hink vatten man vevar upp. Man får också tänka på att inte plantera sådana träd och buskar med rötter djupare än förslagsvis tre decimeter, ty då gör man intrång på statlig egendom. Någon form av bötesföreläggande måste väl då tillgripas. Finns till äventyrs redan fullvuxna träd på tomten måste man givetvis betala för det vatten dessa suger upp. Det kan röra sig om flera tusen liter per dygn för en ordinärt planterad tomt. Detta torde för många tomtägare te sig en smula kostsamt, även om statsmakterna har en obegränsad tilltro till egnahemsägarnas solvens. Ett särskilt problem blir alla hus med källare, Hur man skall lösa det är ovisst. Det finns flera vägar att gå. Husägaren kan få köpa det utrymme på djupet av den statliga egendomen han råkat inkräkta på. Detta torde dock knappast vara en lösning som tilltalar de renläriga. Bättre då att hyra ut källaren till ägaren av huset ovanför. En reducerad våningshyra bör tas som riktmärke, låt oss säga 50 kronor per kvadratmeter och år.” Herr talman! Jag har tröttat kammaren med det här långa citatet därför att jag vill påvisa halten i den argumentering som här förs. Den här typen av argumentering är, att döma av kammardebatten i dag, det vi har att vänta oss utanför kammaren i fortsättningen, och jag vill redan nu säga att den kommer att med all kraft tillbakavisas, eftersom den har den karaktär som den har. Detta är inte något sakligt sätt att föra en debatt i en allvarlig fråga. Herr talman! Jag är övertygad om att man kan rada upp åtskilliga praktiska svårigheter för att lösa de problem som jag här har tagit upp i min motion och som jordbruksutskottets majoritet har tillstyrkt en förutsättningslös utredning om. Det är just därför jag har begärt en utredning. För min del är jag beredd att pröva de praktiska detaljskälen mot och för ett samhälleligt ägande av de naturresurser som det här är fråga om. Men om principen, herr talman, hyser jag inte den minsta tvekan. Precis som i det ärende vi behandlade i går är ett ökat samhällsingripande på det här området inget självändamål. Det är fråga om att på det mest praktiska, rationella, långsiktigt planmässiga sätt lösa en svår och besvärlig nationell försörjningsfråga. Det finns sakliga och rationella skäl för krav på utredning, och det kan inget som helst raljeri i en sådan här debatt bortförklara. Naturen är, herr talman, en gemensam tillgång. Det sägs i naturvårdslagen §1. Den är inte till för att tjäna privata enskilda ekonomiska intressen.
Herr talman! På grund av kammarens debattordning måste jag be att få återgå till det replikskifte jag för en stund sedan hade med fru Thorsson. Nej, fru Thorsson, jag har ingen anledning till reträtt. Jag vill bara påpeka en sak. I fråga om vården av våra naturresurser och miljövärden har vi på vårt håll och inom oppositionen verkligen inte legat på efterkälken utan tvärtom varit pådrivande för att få fram ökade resurser — någon gång med framgång men oftare utan att vinna gehör hos majoriteten.
Herr talman! Jag bara ber att få anmäla att fru Thorssons senaste inlägg kräver så vidlyftiga kommentarer att det inte går att göra dessa inom ramen för en replik. Jag har därför låtit anteckna mig på talarlistan och kommer att svara.

Herr talman! Jag tror inte att jag har några väsentliga nya synpunkter att tillfoga denna debatt, men det var ett yttrande av herr Hansson i Skegrie som uppfordrade mig att säga några ord. Herr Hansson sade i en replik till fru Thorsson att hon är ute för att socialisera och att hon alltså kommer att stå i motsatsställning till mig. Vem skall man lita på av er två när det gäller partiets inställning, frågar han. Vad fru Thorsson har motionerat om är att naturvårdskommittén genom tilläggsdirektiv skall få i uppdrag att även utreda problemet om äganderätten till naturresurser under markytan. Detta kallar herr Hansson i Skegrie för att hon vill socialisera den svenska jorden. Herr Krönmark nöjer sig inte med detta utan går ett steg längre; han säger att hon vill konfiskera den svenska jorden. Jag tycker att herrarna själva skall stå för dessa uttryck. Det är här fråga om naturtillgångar, och vi har i detta land ändå haft en något annan syn på dem än på lös egendom =— det gäller gruvor, jord osv. Jag skall inte ge mig in i debatten, eftersom jag tycker att fru Thorsson på ett alideles utmärkt sätt redogjort för vad det här är fråga om. Jag vill instämma i hennes förvåning över att herr Hansson i Skegrie inte förstår att just vården om våra naturresurser måste vara en mycket stor uppgift för samhället, då vi gemensamt inom landet, i många fall gemensamt inom hela världsdelar, måste hitta vägar att försörja oss framöver med dessa naturresurser. På en punkt blev jag väldigt förvånad över vad herr Hansson i Skegrie sade. Det brukar eljest vara ganska typiskt för ett annat parti i den borgerliga koalitionen, och jag har inte hört det så mycket från centerpartiet förut. Herr Hansson säger att det förekommer väl inget slöseri med våra naturresurser, men om staten skall ha hand om dem så vet vi inte hur länge de räcker. Det är ett motsägelsefullt yttrande. Staten är alltså någon som skulle föröda dessa tillgångar medan det privata inte gör det. Det är en horribel syn på vad staten eller samhället är. Staten och samhället är ju vi tillsammans i förening. Staten kan väl inte göra av med mer resurser än vad vi gemensamt gör av med. Hela denna debatt är ju, som fru Thorsson säger, bara ett försök från de borgerligas sida att skrämma människor med slagord och skrämma egnahemsägare med att ta till ord som ni tror de är rädda för. I en tidningsintervju uttalade jag mig om näringspolitik och om industriutbyggnad. Där kom vi in på det som det har skrivits mycket i tidningarna om de senaste dagarna, nämligen aktieköp med hjälp av AP-fonderna och om statligt delägarskap. Investeringsbanken har i dag möjlighet att köpa aktier i privata företag, dvs. ett samägande. Intervjuaren sade: ”Det här innebär att ni slutar att socialisera. Har ni övergett det?” Jag svarade honom följdriktigt och jag säger det även i dag, att socialisering är väl inte aktuell i det här sammanhanget. Det är ett omodernt ord som ni först som sist kan sluta med att använda. Ni kan inte längre skrämma människor med det. Jag har mött många privata företagare som inte alls upplever samhällets meddelägarskap som någonting att vara rädd för. Vi måste gemensamt klara vårt näringsliv här i landet. Samhället och de anställda måste få ett inflytande. Vi är på väg mot en ekonomisk demokrati som ingen demagogi i världen kan hindra. Vore det inte mycket enklare att försöka se saken som den är och inte skrämma folk med ord som socialisering och konfiskering. Då är ni väl snart tillbaka till att tala om kosackvälde. Fru Thorsson och jag är fullständigt överens. Vi vill att samhället skall få vara med och bestämma över våra naturresurser. De anställda måste också få ett inflytande i näringslivet. Avsikten är inte att förstöra någonting eller ta ifrån människor något, utan den är att vi skall hjälpas åt att förmera våra resurser. Ge först som sist upp talet om socialisering. Annars får ni, som John Lundberg sade i sitt inlägg, också kalla våra litet äldre historiska personligheter för socialister. Då kommer det att visa sig vad ni använder detta ord till. Folk är inte så rädda för socialisering som ni tror. Det är inte heller socialisering vi är ute efter utan det är samhälleligt medinflytande, en samhällelig möjlighet att styra det som är gemensamt för alla människor i vårt land. Alla tycks inte ha insett hur förändrad världen är år 1971 jämfört med bara för ett par årtionden sedan, hur mycket vi gemensamt måste anstränga oss för att kollektivt klara våra problem. I stället tjatar man bara om att den personliga äganderätten träds för när. Vi har mycket mer att vinna på att föra en vettig debatt om hur våra resurser gemensamt skall utnyttjas för att alla skall få bästa möjliga nytta av dem. Ännu en gång, herr Hansson i Skegrie: fru Thorsson och jag är inte oense. Hon har inte på något sätt desavuerat mig, och det är inte svårt att veta var vårt parti står.
Vid dagens sammanträde företas endast två ärenden till avgörande, nämligen det ärende vi just fattat beslut om — jordbruksutskottets betänkande nr 61 — och trafikutskottets betänkande nr 24 angående förslag till väglag m.m. Därefter besvaras de på föredragningslistan upptagna enkla frågorna och interpellationerna. Arbetsplenum tisdagen den 14 december tar sin början kl. 10.30, och behandlingen av utskottsbetänkanden pågår till omkring kl. 17.00. Därvid behandlas betänkandena om ändring i lagen om bankrörelse, m.m., och om affärstidslagstiftningen. Ytterligare utskottsärenden torde inte medhinnas på tisdagen med hänsyn till att även en del interpellationssvar skall lämnas i slutet av sammanträdet. Sammanträdet onsdagen den 15 december kommer efter sedvanligt middagsuppehåll att fortsättas på kvällen till omkring kl. 23.00. Först debatteras näringsutskottets betänkanden om de statliga företagen, varefter ytterligare ett antal utskottsbetänkanden företas till avgörande. Sammanträdet avslutas med besvarande av några interpellationer. Den sista frågestunden under höstsessionen äger rum torsdagen den 16 december kl. 10.00. Även torsdagssammanträdet torde behöva fortsättas på kvällen till omkring kl. 23.00. Debatten i anslutning till socialutskottets betänkande om höjda bostadstillägg åt barnfamiljer inleder behandlingen av utskottsbetänkanden. Också vid slutet av torsdagens sammanträde kommer några interpellationer att besvaras.

Herr talman! Herr Svanbergs yttrande var synnerligen intressant, om man ställer det mot det uttalande som han har gjort till TT att det är omodernt och ointressant att i dag tala om socialisering. Han säger nu att han är fullt överens med fru Thorsson. Men nu är det ju så att fru Thorsson — och kanske också övriga motionärer — har klart och tydligt sagt att de är ute med årets enda socialiseringsmotion i riksdagen. Följaktligen har herr Svanberg flyttat över till den sida som anser att det kan vara aktuellt med socialisering. Det är mycket intressant att det nu har slagits fast. Därmed bör väl allt tal om att man från borgerligt håll talar om socialiseringsspöken vara ur världen. Det är fullt klart nu att det är inget spöke längre. sida har högdramatiserat denna debatt. Det var väl att ta till litet i överkant. Vi har bara sagt att vi är motståndare till socialisering av naturtillgångarna för det syfte som fru Thorsson är ute i därför att det behövs ingen socialisering för det. Men att det finns anledning att ta allvarligt på detta kan väl ingen bestrida. Det är en attack emot den privata äganderätten som berör alla som har resurser under jord i varje fall. Det kanske också berör dem som har tillgångar över jord. Vi har nämnt egnahemsägarna och vi är i vår fulla rätt att peka på dem. Nu vill fru Thorsson att man inte skall högdramatisera. Jag lyssnade i går till debatten. Det var någon här i kammaren som talade om tre synnerligen förtjänta tidigare och nuvarande företrädare för regeringspartiet som hade sagt att vi skall icke tala om socialisering, den skall vi genomföra ändå — men vi skall tala tyst om den. Då förstår jag att fru Thorsson är oroad om vi här försöker resa motstånd. Fru Thorsson försöker bagatellisera inverkningarna för egnahemsägarna och fritidsstugeägarna och säger att vi vill skrämma dem. Fru Thorsson, dem behöver man inte skrämma för de är allaredan skrämda — av andra än av oss. De är i varje fall stadda i en ganska ordentlig flykt från fru Thorssons läger till andra i stället. Jag skulle tro att den flykten kommer att öka. Det betyder inte så mycket, menar fru Thorsson, därför att de har dock bara 0,2 procent av landets yta. Ja, det spelar förfärligt liten roll för en egnahemsägare om han har en stor eller en liten tomt. Han vill känna sig trygg på den tomt som han äger och bebor och för de tillgångar han har därunder, inte minst grundvattnet. Sedan spelar det ingen roll om det är en stor eller en liten areal vederbörande är i besittning av. Vidare försöker man här göra gällande att vi inte är intresserade av naturvård — fru Thorsson använde uttrycket miljöoch naturvård — och att vi inte bryr oss om att det förekommer misshushållning. När det gäller miljövården fattas det ännu mycket av bestämmelser för att förhindra missbruk, men när det gäller naturvården skulle jag tro att det mesta redan är täckt av lagar. Om några har mindre respekt för denna naturvård, är det kanske de som vill lägga ner en tredjedel av landets odlade areal. När vi i fjol begärde riksdagens åtgärder i anledning av utredningen Landskapsvård i odlingsbygd mötte vi motstånd här i riksdagen mot effektiva åtgärder på denna punkt. Jag är inte heller säker på att vi i fortsättningen får gehör för sådana åtgärder, som skall bevara ett öppet landskap. Nej, man kan inte här anklaga andra för att inte vara intresserade av naturvården. Om naturvårdslagstiftningen behöver utvidgas, varför lägger man inte fram förslag härom? Man behöver inte tillgripa ett förstatligande av de resurser som finns under markytan för att tillvarata naturvårdsintressena. Dessa intressen är tillräckligt garanterade, i varje fall i så stor utsträckning att jag har svårt att förstå att någon svensk medborgare i dag vid ingrepp i naturen t.ex. genom täktverksamhet eller på annat sätt kan undgå att komma i konflikt med naturvårdslagarna.

Vilka situationer kan tänkas uppstå, där detta icke nu kan förhindras? Jag har tvärtom den uppfattningen att det i dag är mycket svårt att få tillstånd av länsstyrelserna för öppnande av sår i landskapsbilden. Dessa förhållanden är, som jag tidigare sagt, omgärdade av ett stort antal bestämmelser avseende tidpunkten för ingreppet, sättet för dess genomförande, dess varaktighet och återställandet efter verksamhetens upphörande. Jag tycker därför inte att vi skall beskylla varandra för bristande intresse för naturvården i detta sammanhang. Frågan är bara hur långt man skall behöva gå för att tillvarata detta intresse. Jag vill alltså be om ett exempel, fru Thorsson, på att det är nödvändigt med ett förstatligande för att tillgodose detta intresse.

Herr talman! Låt mig bara helt kort säga till herr Hansson i Skegrie att jag inte alls har flyttat min ståndpunkt. Det är så långt jag har kunnat finna inte fru Thorsson som använt ordet socialisering i denna debatt. Det är herr Hansson som kallar de föreslagna åtgärderna socialisering. Jag säger än en gång: sluta upp med att försöka skrämma folk med ordet socialisering! Det är fråga om samhällsinflytande och att ge möjligheter för det allmänna att ingripa. Fru Thorsson och jag är fullt överens, och jag flyttar mig inte lika snabbt som en del andra.
Herr talman! Det är ganska häpnadsväckande att herr Hansson i Skegrie försöker tillbakavisa påståendet att de borgerliga talarna här i dag har högdramatiserat diskussionen. Det är ju uppenbart genom hela debattens karaktär att man från borgerligt håll i så hög grad har högdramatiserat den att man inte ens är i stånd att pröva de sakliga skäl som förts fram för utredningsyrkandet. Om ett och annat som herr Hansson säger kan vi nog vara överens bl.a. att vi är långt ifrån färdiga med åtgärder på miljövårdens område. Det kommer att sysselsätta oss för långa tider framåt, och där hoppas jag på ett gott och positivt samarbete. Men herr Hansson envisas med att komma tillbaka till påståendet att i fråga om naturvården är allt väl beställt. Det mesta är redan täckt av lagar, säger herr Hansson. Herr talman! Jag har påvisat att det saknas möjligheter att i praktiken tillämpa lagen efter dess andemening, därför att det skulle kräva mångdubbelt av personella och ekonomiska resurser jämfört med vad som finns nu. Detta gör att lagstiftning inte räcker, enligt motionärernas och utskottsmajoritetens mening. Herr Hansson säger vidare att det är mycket svårt att få tillstånd av länsstyrelserna för täktverksamhet. Faktum är att mindre än en procent av alla ansökningar sedan 1965 har blivit avslagna. Om länsstyrelsernas möjligheter att kontrollera efterlevnaden av de täktplaner som görs upp och de föreskrifter som meddelas har jag redan talat, när jag påpekat de bristande personella resurserna på länsstyrelserna. Jag skulle kunna ta ett konkret exempel, herr Hansson, men jag skall inte belasta min korta repliktid med detta. Herr Hansson vet nog om sedan utskottsöverläggningarna att jag har konkreta exempel på fall där sannerligen ett samhällsägande av de resurser som exploateras framstår som en nödvändighet. Vi skall inte gå omkring och beskylla varandra, säger herr Hansson vidare. Men vad är det som förekommit från borgerlig sida i den här debatten annat än ständiga beskyllningar mot oss som talat för utskottet och skrämskott mot människorna. Det är inte vi, säger herr Hansson, som skrämmer egnahemsägarna, utan det är den socialdemokratiska politiken som skrämmer dem. Nej, herr Hansson, det är debatt kring den socialdemokratiska regeringspolitiken eller motioner från enskilda socialdemokratiska riksdagsmän av den karaktär som jag har läst upp exempel på ur Östgöta Correspondenten som skrämmer egnahemsägarna, och det är den osakliga och demagogiska halten i den argumentationen som jag har velat påtala.
Herr talman! Jag vill bara helt kort fråga herr Svanberg: Vad är skillnaden mellan att förstatliga och att socialisera? Vi behöver inte använda ordet socialisera. Det räcker att säga förstatliga, ty det är, såvitt jag vet, ungefär samma sak. Fru Thorsson sade att vi inte har anfört sakliga skäl. Får jag fråga än en gång: Vilka sakliga skäl har fru Thorsson för nödvändigheten av att förstatliga tillgångarna under mark? Fru Thorsson nämnde att hon hade ett exempel som skulle härröra sig från utskottsbehandlingen. Det är synd, om fru Thorsson har glömt det, men jag har inte glömt det. Är det följande exempel fru Thorsson menar? Fru Thorsson sade att hon äger en sommarvilla på Linderödsåsen och att tillfarten till fastigheten äventyras av ett stenbrott vid sidan av vägen. Är det på grundval av denna lilla bagatell fru Thorsson vill förstatliga alla tillgångar i Sveriges land under markytan? Jag kan aldrig tänka mig att den som bryter sten är så oförsiktig att han förstör vägen till fru Thorssons villa. Det biir flera gånger så dyrt för honom att återställa vägen som han tjänar på att tillgodogöra sig stenen, så det aktar han sig nog för. Har fru Thorsson bara det exemplet att anföra, så är det ju ett förfärligt svagt skäl för att socialisera alla naturtillgångar under markytan — gruvor, grusåsar, lertäkter, olja osv. Jag kan inte tro att det är detta exempel fru Thorsson menar.

Herr talman! Vad är skillnaden mellan att förstatliga och att socialisera, frågade herr Hansson i Skegrie. Skillnaden ligger i det sätt på vilket herr Hansson och hans gelikar använder orden. Socialisera har ni försökt göra till något slags skällsord, ett ord som man kan skrämma med. Vi äger i det här landet rätt många tillgångar gemensamt. Staten rår om dem. Vi har statliga företag, och på socialdemokratiskt håll anser vi att den delen bör kunna utbyggas. Men vi har ett annat behov också. Vi har ett behov av att gemensamt äga och ha insyn i företag osv. Jag tycker att ni skall sluta med hela denna debatt om att det är en principiell motsättning mellan statliga företag, privata företag och företag som ägs gemensamt. Hela detta resonemang bygger på gamla slagord som försöker framställa socialisering som något förfärligt. Fru Thorsson har begärt en utredning om ett problem. Hon säger att hon för sin del finner det naturligt att staten rådde om dessa tillgångar. Låt utredningen företas, så får vi se vad det är fråga om, och låt bli att gå omkring och skrämma med talet om socialisering som ni menar som ett skrämskott! Jag tror emellertid inte att folk i allmänhet uppfattar det så. Skillnaden mellan att socialisera och att förstatliga ligger mest i vilken betoning ni vill lägga på ordet socialisera.
Herr talman! Det skulle vara ganska välgörande om denna debatt snart närmade sig sitt slut, ty med varje omgång repliker tycker jag att debattnivån sjunker ett bra steg på den borgerliga sidan. Jag sade inte, herr Hansson i Skegrie, att man på borgerligt håll inte hade anfört några sakskäl. Genom att man så har högdramatiserat denna debatt, sade jag, har man inte granskat de sakskäl som vi har för vår ståndpunkt, och att få sina sakskäl diskuterade är väl också ett ganska rimligt krav. Jag har redovisat sakskäl, uteslutande sakskäl, i mitt huvudinlägg i denna debatt, men de har icke blivit sakligt granskade och debatterade av de borgerliga talarna. Jag tycker att det är ett märkligt sätt, herr Hansson, att referera vad som förekommit i utskottsöverläggningen beträffande det enskilda fall som jag anförde. Jag har tyvärr inte möjlighet att i större utsträckning resa runt i landet och granska och kontrollera all täktverksamhet, och det skulle inte heller vara min uppgift att göra det. Jag har däremot talat med åtskilliga länsstyrelser om deras syn på den verksamhet de här är ålagda. Det konkreta fall som jag har talat om i omedelbar närhet inte av en sommarvilla — ty någon sådan äger jag inte — men av en liten undantagsstuga på en ås i Skåne inkräktar inte på min väg eller min vattenförsörjning men på en allmän väg i närheten på ett sätt som gör att det finns all anledning för länsstyrelsen att granska vad som sker, ty frågan är om det är förenligt med det beslut som länsstyrelsen fattat rörande denna stenbrottsverksamhet. Det är vad jag ville säga om det enskilda fallet, herr talman, men det är inte det som det är fråga om, och det är sannerligen inte enbart på grundval av detta som yrkandet om en utredning är framställt. Det är framställt på grundval av behovet av en saklig prövning av de problem som jag har redovisat inför kammaren här i dag.

Herr talman! Herr Lundberg uppkallade mig att begära ordet, och hade inte serien av replikskiften blivit så lång hade vad jag kommer att säga stått tidsmässigt i litet närmare sammanhang med herr Lundbergs anförande. Jag har vid flera tillfällen debatterat med herr Lundberg om hans fastighetsrättsliga historiesyn, och jag vet väl att herr Lundberg är fullständigt orubblig i sin tro. Därför skall jag nu inte ta upp någon sakdebatt med honom, tiden medger det helt enkelt inte, och jag tror kammaren är mest tacksam om vi avstår från en sådan. Men jag lovar herr Lundberg att jag ställer upp vid ett annat tillfälle till en ordentlig genomgång av dessa ting som till en del är ganska dimmiga för herr Lundberg.

Till sist, herr talman, vill jag bara säga att något mera inlägg här i dag kan inte ens herr Lundberg förmå mig till.
Herr talman! Det var bra att herr Turesson själv sade att han bara hade tro och inte vetande på detta område. Det torde nämligen alla som har sysslat med dessa frågor från juridisk synpunkt kunna konstatera av herr Turessons tal om fastighetsrätt m.m. Jag vet att en lantmätare inte behöver ha någon kunskap på det området; de har tillräcklig makt i alla fall gentemot små jordbrukare. Här har talats om total socialisering m.m. När jag hörde herr Hansson i Skegrie, herr Krönmark och herr Turesson kom jag att erinra mig något som jag förut har citerat här. Det var en diskussion 1891 mellan påven Leo XIII och Henry George om den sociala grundorätten. Den senare sade då bl.a.: ”Det har blifvit sagt om en berömd dom av högsta domstolen här i Förenta Staterna, som fälldes i en bortrymd slavs sak kort före borgarkrigets utbrott, att ”den gav lag åt nordstaterna och negrerna åt sydstaterna". På samma sätt ger ni i eder rundskrivelse evangeliet åt arbetarne och jorden åt godsägarne.

Herr talman! Om herr Lundberg finner att de meningar jag har givit till känna har principiella beröringspunkter med vad påven tyckte i slutet på 1800-talet måste jag kvittera den artigheten och säga att herr Lundberg även då hade en kollega som har förmågan att läsa Bibeln på samma sätt som en viss potentat. Jag måste reagera när den socialdemokratiske gruppledaren herr Svanberg talar om att vi dramatiserar denna fråga. Han säger: ”Ge upp talet om socialisering! Sluta tala om socialisering! ” Herr Svanberg höjde därvid verkligen rösten. Så länge vi har oppositionspartier i den här riksdagen — och det hoppas jag att vi skall ha för all framtid — förbehåller de sig givetvis rätten att tycka och säga vad de vill och även att uppfatta politiskt innehåll såsom de anser att det bör uppfattas. Fru Thorsson menar att i synnerhet jag hade högdramatiserat frågan när jag talade om konfiskation. Ja men, fru Thorsson, jag drog bara slutledningar av vad fru Thorsson hade sagt. Hon framhöll de brister vi har i samhället i dag på grund av att det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser för att lösa in naturvårdsområden, för att lämna ersättning när man vägrar täktverksamhet osv. Därför är det i dag, enligt fru Thorsson, brister i tillämpningen av nuvarande naturvårdslagstiftning. Fru Thorsson sade alltså att dessa instrument var trubbiga därför att det inte fanns ekonomiska resurser. Den utredning som man vill genomföra syftar dock till — herr Svanberg må ursäkta mig att jag säger det — socialisering av en stor del av marken under markytan. Den skall man alltså genomföra, men man har inte råd att lämna kompensation. Som jag ser det, om man skall följa de rättsregler vi hitintills haft här i landet, skulle fru Thorssons modell här kosta mångfaldigt större belopp. Det har i varje fall inte framgått av dagens debatt att fru Thorsson är beredd att plocka fram de här stora beloppen som skulle behövas för ersättning, och då är det bara en logisk slutledning när man konstaterar att vi är framme vid ett konfiskationsförfarande. Inom parentes, herr talman: Varför är det här konfiskationsförfarandet så otäckt i dag? Den socialistiska majoriteten genomdrev ju i går ett förslag som till sina verkningar i vissa avseenden är rent konfiskatoriskt. Jag förstår inte varför man nu skall skämmas för detta. Varför får man inte kalla snus för snus? Man skall väl inte förneka fakta. Sedan klagar fru Thorsson över att hon inte hade blivit seriöst bemött. Det är visserligen ett skickligt debattknep att påstå att en motståndare inte uppträder seriöst, men jag vill bara hänvisa åhörarna till kammarens protokoll. Där återfinns vad som har sagts här tidigare, bl.a. av mig. Jag har försökt göra en sammanfattning för att inte förlänga den här debatten, och jag har då sagt att vi har två olika principiella uppfattningar. Men jag har också deklarerat en principiell värdegemenskap med fru Thorsson i det avseendet att även jag är mycket angelägen om att se till, att man får en klok användning av naturresurserna, framför allt en sådan användning att inte vi i vår generation exploaterar dem på ett otillbörligt sätt. Jag har sakligt utvecklat skälen till detta, och jag anser att vi behöver ha en lagstiftning. Principiellt kan jag alltså tänka mig att vi kompletterar lagstiftningen, ty på det här området liksom på många andra områden hamnar man verkligen i lägen där det kan uppstå en viss konflikt mellan den privata människans intresse och samhällsintresset. Jag medger, som representant för mitt parti, att i de flesta fall måste samhällsintresset ta över, och jag är som sagt beredd att se till, att vi kompletterar de juridiska instrument som vi har för att klara detta — bara det sker under full rättstrygghet och med garanti för att den enskilde egendomsägaren hålls skadeslös i största möjliga utsträckning. Fru Thorsson läste upp ett ledarstick ur Östgöta Correspondenten. Nr 145 Eftersom denna tidning råkar HR beteckningen Moderat; var det väl Fredagen den meningen att visa att den och jag hade så att säga hämtat vatten, ur 10 december 1971 samma brunn. Skall man använda den tekniken, skulle naturligtvis jag, — om jag hade varit förtänksam nog, ha tagit med några citat ur ÅAganderätten Aftonbladet och andra tidningar på den kanten; de skulle möjligen ha till naturresurser varit nöjsamma för kammaren att lyssna på. Men jag bara konstaterar att — under markytan även när det gäller en politiker med fru Thorssons intelligens är det inte alla gånger ironin går fram som vapen i den politiska debatten. Jag har ingen anledning att vare sig ställa mig bakom eller kritisera vad som skrivs i tidningar som stöder mitt parti — det står de själva för — men jag tycker i och för sig att det här var ganska roligt skrivet. Och vi skall väl vara tacksamma för att man inte på precis varenda rad i en tidning behöver vara så alldeles allvarlig. Även vi politiker kan väl unna oss litet grand humor. Vi får ju inte säga socialisering nu, enligt den socialdemokratiske gruppledaren. Men jag kommer också i fortsättningen att tala om socialisering. Herr Svanberg har solidariserat sig med fru Thorsson och med utskottsmajoriteten, och det står ju i motionen att samhällelig äganderätt bör fastslås. Enligt det språkbruk som vi har i dag är detta socialisering. Herr Svanberg förnekar det och säger att vi är ute för att skrämma, men det är inte fråga om skrämsel här. I början på den här debatten framförde jag meningen att den här aktionen från fru Thorsson och hennes medmotionärer hade vissa likheter med sagan om Rödluvan. Efter att ha hört herr Svanberg tycker jag man har fått H. C. Andersens saga om Kejsarens nya kläder, fast i omvänd tappning. När vi talar om för herr Svanberg att han har de socialistiska kläderna på sig, så påstår han att det är fel på vår syn; han har inga kläder. Och oavsett vad herr Svanberg här vill kalla saker och ting och trots hans strävan att förbjuda oss att kalla saker vid deras rätta namn, framstår han här i alla fall — tillsammans med motionärerna — som en i våra ögonen ren socialist, och det må han göra. Men då må vi också ha möjlighet att utan att bli okvädade tala om att ni är det.
Herr talman! Jag är faktiskt förtjust i god barnlitteratur, men jag skall ändå avstå från att konkurrera med herr Krönmark och andra om att dra liknelser ur välkända gamla sagor. Det är ju ett knep som man använder när ens sakskäl inte är starka nog för att verkligen bli framförda i en debatt, och den belastningen har inte vi på vår sida. Annars är det påfallande, herr talman, att åtskilliga av de borgerliga talarna nu befinner sig på ett visst och tydligt återtåg. Herr Krönmark ville nyss göra gällande att vad jag innerst syftade till var en konfiskation av de resurser det här var fråga om. Nu säger herr Krönmark att han bara drog slutsatsen av vad jag själv sade. Om man inte är beredd att plocka fram de stora belopp som krävs för att lösa in de resurser det här gäller, och när man samtidigt klagar på att länsstyrelse och naturvårdsverk i dagsläget inte har de ekonomiska resurser som krävs för att tillämpa naturvårdslagen, då blir det väl konfiskation. 41 Herr talman! Jag talar i dag inte för motionen, jag talar för utskottsmajoritetens yrkande. Det yrkandet går ut på en förutsättningslös utredning, och jag har uttryckligen sagt i ett tidigare inlägg att jag är beredd att pröva alla de praktiska detaljskäl emot och för ett samhälleligt ägande när denna förutsättningslösa utredning är klar. Däri ingår självfallet hela det stora problemet om hur de här frågorna skall lösas ekonomiskt och ersättningsmässigt. Kan vi nu få slippa, herr talman, att höra talas om konfiskation i fortsättningen? Herr talman! Jag är inte medveten om att jag i den här kammaren har gjort ett inlägg som är praktiskt taget identiskt med någon ledare i Aftonbladet. Däremot har jag genom uppläsningen ur Östgöta Correspondentens ledare konstaterat att herr Krönmark har använt en argumentering som praktiskt taget var identisk med denna ledare, och jag tyckte att min slutsats då var helt naturlig.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att delta i sakdebatten eftersom frågan, om riksdagen bifaller utskottets förslag, kommer att hänskjutas till naturvårdskommittén. Som ordförande i den kommittén har jag bara velat säga att när vi fattade beslutet att avge yttrande om vi ville ha motionen eller inte, sade vi enhälligt — även de borgerliga ledamöterna — att vi inte har någonting emot att kommittén får ta hand om den motionen för att göra den förutsättningslösa utredningen. Jag vill bara notera detta så att det inte skall råda någon oklarhet om att även borgerliga ledamöter deltog i det beslutet.